Fru talman! Ivar Franzén har frågat mig om jag är beredd att medverka till att minst en ytterligare vindkraftsanläggning uppförs vid Näsudden på Gotland. Statsmakterna har hittills satsat ca 270 milj.kr. för att utveckla vindkraften inom ramen för det statliga vindenergiprogrammet. Två större prototypanläggningar finns uppförda i Maglarp i Skåne och vid Näsudden på Gotland. Statens energiverk har utvärderat dessa anläggningar med positivt resultat. Enligt min mening är det angeläget att en fortsatt utveckling sker av vindkraften, då den kan få betydelse för vår framtida energiförsörjning och ge exportmöjligheter för industrin. I den proposition om energipolitiken som regeringen lade på riksdagens bord i går föreslås olika åtgärder för att främja utvecklingen av vindkraft i Sverige. Jag vill därvid särskilt peka på en utredning för att klarlägga förutsättningarna för en mer omfattande introduktion av vindkraft i samband med avvecklingen av kärnkraften. Vidare föreslås fortsatta insatser för utveckling av vindkraften inom det statliga energiforskningsprogrammet med sammanlagt ca 55 milj.kr. för perioden 1984 87. Dessutom föreslås att ytterligare stöd för att främja introduktionen av vindkraft skall kunna utgå för att underlätta den fortsatta utvecklingen av vindkraft i Sverige. Detta stöd bör utgå ur det anslag som regeringen föreslår för vissa åtgärder i samband med omställningen av energisystemet t.o.m. utgången av år 1986. För fortsatt utveckling av vindkraften krävs också att kraftbolagen tar en ökad del av ansvaret. Detta borde enligt min uppfattning vara en väsentlig del i kraftbolagens långsiktiga utbyggnadsplanering. Jag kommer att ta upp överläggningar med kraftföretagen i denna fråga. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt är det ännu för tidigt att ange var nytillkommande aggregat bör lokaliseras. Näsudden bör emellertid vara ett av flera tänkbara lokaliseringsalternativ.

Fru talman! Jag tackar energiministern för svaret. Det är ett positivt svar. Energiministern demonstrerar en vilja att ge vindkraften dess chans. Jag noterar självfallet detta med stor tillfredsställelse. Jag ifrågasätter inte heller ett ögonblick energiministerns goda uppsåt och ärliga vilja. Ändå är jag rädd för att det till stora delar kommer att stanna vid ett vackert tal och att den efterföljande handlingen blir betydligt mindre kraftfull. Jag skall med ett exempel belysa orsaken till att jag är så ofin att jag ifrågasätter om alla vackra ord kommer att omsättas i handling. Under förra året bedyrade energiministern vid ett flertal tillfällen i denna kammare att elströmmen inte skulle få konkurrera ut inhemska bränslen. Det tillsattes en enmansutredning för att snabbt lösa det problemet. Vad har det blivit av alla dessa vackra löften? Egentligen ingenting. Gång på gång förlorar biobränslena mot den avkopplingsbara elströmmen. Sällan sker detta på grund av att biobränslena är ett sämre alternativ. I de flesta fall är de klart bäst. Men elströmmen tar hem spelet på grund av den ”välsignelse” som många anser att statsmakten har gett den i förhållande till alla andra energislag. Detta är mycket allvarligt, då därigenom omställning-" en till förnyelsebar och inhemsk energi försenas och fördyras. I vindkraftsfrågan har energiministern samma maktkoncentration emot sig. Kommer det att vara lättare att infria goda löften i detta avseende? Jag vill inte underskatta energiministerns förmåga att förhandla med kraftbolagen. Jag tror t.o.m. att den är utomordentligt god, men jag tror ändå inte den räcker för att tillsammans med enbart forskningspengar och vissa engångsbelopp ge vindkraften en ärlig chans.

Fru talman! Jag tycker faktiskt inte att vi skall ta ut allt elände i förskott. Det exempel som Ivar Franzén använde här om hur det har gått med uppföljningen av frågan om el och inhemska bränslen är ett mycket dåligt exempel. Regeringen har efter de förslag som utredningen om el och inhemska bränslen lämnade tagit upp den här frågan med Kommunförbundet.

Resultatet av de första överläggningarna är mycket gott enligt de rapporter som jag har fått. Det är så att den uppföljningsverksamhet i praktisk form som man har efterlyst är i full gång. Och det är så att de skilda parterna är inställda på att samverka i dessa frågor i syfte att underlätta introduktionen av inhemska bränslen. Det är dessutom så att man i väldigt många kommuner, genom att i kombination använda sig av el och inhemska bränslen i fjärrvärmesystemet, kan klara den första dyra tiden för introduktionen av inhemska bränslen genom att balansera den kostnaden mot de billiga kostnaderna för el. Man får alltså en bra fjärrvärmetaxa, trots att man tar på sig ansvaret för att göra en insats för de inhemska bränslena. I de här fallen, och de är ganska många, gör den billiga elen nytta för att hjälpa till med introduktionen av inhemska bränslen. Detta är i hög grad en planeringsfråga och en samarbetsfråga. Arbetet på att få det att fungera är nu i full gång. Jag är alldeles övertygad om att det också när det gäller vindkraften skall gå att hitta samarbetsformer. Jag tänker däremot inte i förväg förhandla bort eller minska mina möjligheter att i diskussioner med kraftföretag och andra få dem att ta på sig största möjliga ansvar. Jag anser att det ingår i deras skyldighet att planera långsiktigt för kraftförsörjningen i Sverige, att ta ett ansvar för vindkraftsutvecklingen och se till att vindkraften prövas innan man för fram projekt som gäller t.ex. kolkondens. När det gäller frågan om Näsudden har jag redan sagt att det är en lämplig lokalisering, men vi har ännu inte något förslag om ytterligare aktiviteter där. Det pågår inom Vattenfall en diskussion om att ha en gruppstation där. Någon rapport om den saken är ännu inte färdig och presenterad för oss. Jag utgår från att vi vid de diskussioner vi skall ha får tala med varandra om detta. Det föreligger alltså inget förslag om ytterligare verksamhet vid Näsudden av den karaktär som Ivar Franzén efterlyser.
Fru talman! Tyvärr är det nog så att energiministern i inte oväsentlig grad hänger sig åt önsketänkande och försöker att avskärma verkligheten. Vi har ett otal exempel på att biobränslen på litet längre sikt har varit det bästa alternativet. Men det har slagits ut av elen, och detta har skett till skada för den omställning av vårt energisystem som vi är överens om. Det som energiministern framställde som en förbilligande övergång har i väldigt många fall blivit en dubbelinvestering som även har blivit en dubbel belastning på värmeabonnenternas plånböcker. Vi har från centerns sida vid ett par tillfällen framfört ett enkelt förslag som löser dessa frågor. Om förslaget hade blivit accepterat skulle mycket av den snedvridning som nu förekommer vid denna omställning av vårt energisystem ha förhindrats. Vi har föreslagit att man skulle införa ytterligare ett krav vad gäller villkoren för skattefri el, nämligen att skattefriheten inte skulle gälla i de fall där inhemska bränslen är ett realistiskt alternativ. Då skulle man säkerligen snabbt ha fått ordning på dessa frågor. Jag kan tala om att jag innan jag i min interpellation föreslog finansiering Nr 87 med PoD-medel noga övervägde om det skulle innebära att förhandlingssit Torsdagen den sen gentemot kraftbolagen skulle bli sämre. Jag försäkrar att jag är minst lika 21 februari 1985 intresserad som energiministern av att förhandlingen kan ske med bästa möjliga förhandlingskort. Jag kom fram till det ställningstagandet att trovärdigheten i statsmaktens agerande är viktig. Den trovärdigheten bidrar till att såväl kraftbolag som de industrier som skall vara inblandade är beredda att göra egna satsningar. En signal om att vi är beredda att fullfölja det hela, att vi är beredda att se värdet i de nya anläggningarna som pilotoch demonstrationsanläggningar och därmed beredda att ta ett ganska långtgående statligt ansvar, skulle förbättra våra möjligheter att få de väsentliga bidrag som jag tycker att kraftbolagen och i viss mån den övriga industrin rättmätigt skall ge. När det gäller Näsudden finns det ett intresse från Vattenfall. Jag förutsätter att de överensstämmande intressen som energiministern och Vattenfall har kommer att ge ett förnuftigt slutresultat.

Herr talman! Margit Gennser har, med anledning av ett yttrande av mig på Första Sparbankens kommunkonferens om arbetet i skatteutjämningskommittén, frågat mig om vad jag avsåg med ”inre störningar” i kommitténs arbete och vad jag och finansdepartementet vidtagit för åtgärder det senaste året för att få fram skatteutjämningskommitténs förslag enligt tidsplanerna. Vid mitt framträdande på nämnda konferens åsyftade jag det svåra utredningsarbete som kommittén har att utföra. På Margit Gennsers andra fråga är svaret att kommittén erhållit erforderliga resurser för sitt arbete.

Herr talman! Tack för svaret, herr finansminister. Jag förstår att det blev ett kort svar. Har man gjort sig skyldig till ett slags felsägning är det bäst att inte säga så mycket längre fram. Förklaringen att man med inre störningar åsyftar det svåra utredningsarbetet inom kommittén är väl litet egendomlig. Det var nog inte riktigt så det var menat. Finansministerns uttalande angående inre störningar inom skatteutjämningskommittén har faktiskt väckt viss uppmärksamhet och förundran hos alla dem som är intresserade av kommunal ekonomi och hos dem som arbetat inom kommittén. Jag kan se två orsaker till finansministerns, skulle jag vilja säga, uppriktighet. För det första kan det ha varit så att sekretariatet har arbetat mindre effektivt. För det andra kan problemen härröra från helt divergerande uppfattningar inom regeringen och bland ledande socialdemokratiska politiker, inte minst kommunalpolitiker. Naturligtvis kan jag inte vänta mig att finansministern skulle vara helt uppriktig i dessa frågor. Utredningen tillsattes den 9 juni 1983. I direktiven sades att utredningen skulle vara klar sommaren 1985. Det är riktigt att arbetet gått litet trögt i kommittén. Det framgår av protokollet från den 29 maj 11 § punkt c att ledamoten Lennart Hedquist redan då begärde preciseringar angående tidsplanen. Då blev alltså departementet uppmärksammat på att det kunde vara svårt att hålla tidsplanen. Hade det varit problem i sekretariatet är jag säker på att finansministern och de skickliga människor som arbetar inom departementet hade sett till att arbetet hade flutit smidigare. I oktober samma år kunde man läsa i protokollet att tidsplanen ändrats till slutet av 1985. De sakkunniga Karl Knutsson och Ulf Wetterberg samt ledamoten Hedquist bad om extra upplysningar angående tidsplanen. Naturligtvis måste förklaringen ha varit att det var politiska problem inom finansdepartementet i denna fråga. Det är ju inte alls underligt. Här finns klara skiljelinjer. Jag tror att det tunga kommunalrådet från Malmö Nils Yngvesson kan ha helt andra synpunkter på skatteutjämningsproblematiken än tunga politiker från Norrland och andra delar av vårt land. Jag tycker att det vore bättre att tillstå att det faktiskt finns problem av denna art. Då skulle man kunna uppnå kompromisser och utarbeta ett förslag. Nu tänker finansministern i stället själv klara ut de här problemen, och då kommer vi att få ett lapptäcke även på detta område precis som vi har beträffande den statliga inkomstbeskattningen. Det enda jag kan säga, herr finansminister, är att erfarenheterna förskräcker.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har bett mig lämna en redogörelse för vilka åtgärder ansvariga myndigheter och jag själv avser att vidta för att begränsa spridningen av sjukdomen AIDS. Från regeringens sida ser vi allvarligt på de rapporter som inkommit om spridningen av sjukdomen AIDS. Detta bekräftas bl.a. av att jag de senaste månaderna haft flera överläggningar med de närmast ansvariga myndighe terna socialstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorium för att diskutera en samlad strategi mot AIDS. Som framgått av massmedia hade vi också i förra veckan i socialdepartementet en presskonferens tillsammans med socialstyrelsen och SBL för att informera om de nya åtgärder som nu snabbt kommer att vidtas för att begränsa spridningen av AIDS. Vi informerade då om att omfattande informationsinsatser förbereds från de ansvariga myndigheternas sida med råd till berörda riskgrupper m.m. om hur man undviker att smittas av sjukdomen. Resenärer till vissa länder kommer att informeras om riskerna för AIDS vid olika slag av sexuella kontakter. Socialstyrelsen kommer inom kort att gå ut med särskilda föreskrifter till hälsooch sjukvårdspersonalen beträffande behovet av information och stöd till patienter som påvisats ha antikroppar mot AIDS. Ett handlingsprogram för psykologiskt omhändertagande av sådana personer förbereds också. En ändring av socialstyrelsens föreskrifter om blodgivning, blodtransfusion m.m. kommer inom kort. Det blir därmed förbud för personer som tillhör vissa riskgrupper att lämna blod. SBL:s undersökningar för att kartlägga spridningen av det virus — HTLV III — som ansetts orsaka sjukdomen kommer att utvidgas. Smittskyddskommittén kommer i sin pågående översyn av smittskyddsförfattningarna att pröva behovet av eventuella tvångsmedel för att begränsa spridningen av AIDS. En framställning härom från socialstyrelsen har överlämnats till utredningen. Jag kan försäkra Gunnar Biörck om att jag uppmärksamt följer den fortsatta utvecklingen av sjukdomen.

Herr talman! Tillåt mig framföra ett tack till statsrådet Sigurdsen för hennes redogörelse för läget på AIDS-fronten i vårt land. Jag hade bett statsrådet redogöra för hur hon bedömer den aktuella situationen, och vilka åtgärder ansvariga myndigheter och hon själv avser att vidta i saken. Om jag examinerar statsrådets svar stycke för stycke, så framgår det att regeringen ser allvarligt på rapporterna om sjukdomens spridning. Statsrådet har haft flera överläggningar med de närmast ansvariga myndigheterna för att diskutera ”en samlad strategi” mot AIDS. Man har under förra veckan haft en presskonferens för att informera om de nya åtgärder som snabbt kommer att vidtas. Pressen informerades då om insatser som förbereds från myndigheterna med råd till ”berörda riskgrupper” och resenärer till vissa länder om riskerna för AIDS vid olika slag av sexuella kontakter. Vidare kommer socialstyrelsen att ge ut särskilda föreskrifter om information och psykologiskt stöd till ”patienter som har antikroppar mot AIDS” — det vore kanske riktigare att säga ”personer som har antikroppar mot HTLV III-virus” — och undersökningar för att kartlägga förekomsten av sådana antikroppar — eller själva viruset? — kommer att utvidgas. Förbud mot blodgivning från personer i riskgrupperna kommer att utfärdas och behovet . av tvångsmedel för att begränsa spridningen av AIDS övervägs av smitt . skyddskommittén. Detta uppbåd av delvis ovanliga åtgärder vittnar om att vi av allt att döma har att göra med en av de farligaste och otäckaste sjukdomar som mänskligheten drabbats av, och det är därför jag framställt min interpellation. Jag anser nämligen — och detta är inte första gången jag haft anledning att göra det möjligt för en medlem av regeringen att lämna riksdagen en redogörelse för en viktig fråga — att riksdagen som den första statsmakten i vår nya författning har rätt att bli direkt informerad och inte endast i andra hand, genom den tredje statsmakten: massmedierna. Vad statsrådet hittills har svarat på är min fråga om vilka åtgärder regeringen och vederbörande myndigheter avser att föreslå eller vidta. När statsrådet på min fråga om hur hon bedömer situationen svarar att regeringen ”ser allvarligt” på denna är det givetvis bra att så sker, men jag skulle gärna ha velat ha bedömningen baserad på uppgifter om antalet kända antikroppsbärare, antalet insjuknade i kliniskt misstänkt eller verifierad AIDS och antalet dödsfall hittills. Det medicinskt och epidemiologiskt bekymmersamma är ju att den drabbade kan ha en lång, helt symtomfri latensperiod, en inkubationstid om man så vill, som kan vara flera år, och därefter en period med gradvis ökande kliniska symtom, knutna till det otillräckliga immunförsvaret, intill dess — i somliga fall, kanske i alla? — den sjuke avlider. Jag skulle också vilja veta något om de sjukas och de avlidnas ålder, kön och tidigare sjukdomar — det har ju nyligen uppgivits att ett barn med blödarsjuka avlidit till följd av behandling med HTLV III-infekterat blod. Det kan kanske förefalla statsrådet alltför krävande att tillhandahålla riksdagen dylika uppgifter, men först om man har kvantitativa fakta kan man göra sig en riktig föreställning om vad som håller på att hända på ett, två eller fem års sikt och vilka resurser, organisatoriskt, ekonomiskt och författningsmässigt, som kan bli erforderliga. En av de frågor som ventilerats men som inte nämnts i statsrådets svar är klassificeringen av AIDS -— eller, hellre, av verifierade antikroppar mot HTLV III - som allmänfarlig sjukdom eller fallande under smittskyddslagens bestämmelse om könssjukdomar. Statsrådet kanske tycker att det är för tidigt att säga något om detta, men det förekommer ju en debatt härom, i varje fall bland hälsovårdsmyndigheterna, och jag tycker det vore värdefullt om riksdagen fick en auktoritativ orientering härom. En del av oss har under hand fått information genom läkare, som står i sjukdomsbekämpandets frontlinjer. Men det vore bra om statsrådet ville utveckla sin och regeringens syn på saken något utförligare än som skett i svaret. Detta är ju i alla fall inte en frågestund utan — från min sida avsiktligt — en interpellationsdebatt, där vi inte är så snärjda av tidsbegränsningsbestämmelserna i riksdagsordningen. Debatten gäller heller inte en partipolitisk fråga, utan ett spörsmål som berör oss alla som människor och medmänniskor. Sjukdomen drabbar inte bara manliga homosexuella eller transfunderade blödarsjuka. Viruset kan genom bisexuella personer och intravenöst narkotikamissbruk spridas till andra kretsar av befolkningen och därigenom — liksom fallet är i Centralafrika — drabba inte bara män utan även kvinnor och genom dem också barn. Det har — med hänvisning till erfarenheterna från andra länder, där AIDS-utvecklingen ligger före vår tidsmässigt sett — uppgivits att antalet fall av AIDS kan beräknas bli fördubblat varje tiomånadersperiod. Andra uppgifter anger att endast en av fem drabbade skulle vara i livet två år efter det att tydliga sjukdomsymtom yppat sig. Inkubationstiden för dem som utvecklat sjukdomen AIDS sägs variera mellan ett halvår och så lång tid som man hittills över huvud taget haft möjlighet att observera. Någon effektiv behandlingsmetod finns ännu inte. Alla ansträngningar i nuläget måste därför sättas in på förebyggande åtgärder. Att även till synes friska personer kan vara smittspridare försvårar givetvis sådana åtgärder. Ingen klarhet råder ännu om vilka faktorer som leder till att — som det förefaller — endast vissa HTLV III-infekterade personer kommer att utveckla själva sjukdomssyndromet AIDS. Hur länge en person med antikroppar mot HTLV III-virus kommer att härbärgera sådana är oklart, men många tror att det gäller resten av livet — för såvitt inte, eller i varje fall till dess, verksamma läkemedel eller vacciner eventuellt kan tas fram. Det är självklart att kunskapsläget sådant det f. n. ter sig måste upplevas som ytterligt bekymmersamt, både för dem som har börjat iaktta sjukdomssymtom som liknar AIDS och för dem som, utan att ha symtom, vid provtagning befunnits ha antikroppar mot HTLV III — säkert också för deras närmaste. Statsrådet Sigurdsen talade i sitt svar till mig om att hon nyligen med vederbörande myndigheter och sakkunniga diskuterat vad hon kallade ”en samlad strategi” mot AIDS. En sådan är säkert efterlängtad, inte minst ute i landet. Ett föredömligt intresse för att sprida kunskap om AIDS =— i första hand bland de kolleger som väl på många håll kommer att få möta både verkliga AIDS-fall och patienter som oroar sig för oklara febertillstånd och förstorade körtlar eller som utsatts för blodtransfusioner eller behandling med blodprodukter — har ådagalagts i Skaraborgs län av en därvarande distriktsöverläkare i primärvården. Hans exempel manar till efterföljd. AIDS är en ny sjukdom med ett ovanligt förlopp, och det är viktigt att läkare och sjukvårdspersonal får ordentlig kunskap om den och dess förelöpare, om det skall bli möjligt att begränsa smittspridningen. Om utvecklingen här kommer att få samma förlopp som i USA — där nu en halv miljon människor har eller har haft smittämnet och 8 000 människor befinner sig i sjukdomens slutstadier — kommer i vårt land mycken kritik att, med rätt eller orätt, riktas mot att somliga inte gjort tillräckligt medan tid var. Herr talman! I min interpellation ifrågasatte jag om den ”strategiska” begränsningen i dag utgörs av brist på kompetenta människor eller på ekonomiska resurser. Säkert är att ju längre det dröjer innan man tar detta samlade grepp, desto mer kommer det att kosta i mänskligt elände och i reda penningar. Jag utgår från att regeringen — och riksdagen — kommer att medge att statliga medel klassade som förslagsanslag får överskridas i all den utsträckning som kan befinnas erforderlig.

Herr talman! Må det tillåtas en icke-medicinare att göra några mycket korta kommentarer i marginalen, vid sidan om den rent medicinska problematiken. AIDS är onekligen en utomordentligt farlig sjukdom. Det finns dock andra kända sjukdomar som är väl så farliga som AIDS, och det finns därför anledning att något varna för den typ av oproportionerlig hysteri som utvecklas kring AIDS-problemet i vissa tidningar. Sådana kampanjer kan, om de får genomslag, befaras utgöra underlag för drakoniska och onödiga typer av integritetskränkande tvångsmedel mot stora grupper medborgare. Med all respekt för de hälsomässiga risker som AIDS-problemet utgör måste man för det första reducera det till dess proportioner. Det är faktiskt bara en ytterst liten grupp av människor med homosexuell läggning som är bärare av antikroppar, och bland dessa befinner sig sannolikt bara en liten minoritet i en reell riskzon. Till skillnad från många andra, minst lika farliga sjukdomar smittar AIDS trots allt bara vid mycket speciella typer av direkt kroppslig kontakt. Det är ju inte så, vilket man kan ha anledning att påminna om, att man bara därför att det utbryter en difteriepidemi i Göteborg inför särskilda, legala restriktioner gentemot folk som är göteborgare. Analogin kan kanske i någon mån, för sansade personer, äga relevans när det gäller samhällets och myndigheternas attityd till homosexuella. För det andra bör man, vilket jag tycker att socialstyrelsen i alltför liten utsträckning har visat insikt om, sätta hela AIDS-problematiken också i ett socialt sammanhang. Människor med homosexuell läggning har, vilket tydligt framgår av den statliga utredningen om homosexuella i samhället, en rädsla för att bejaka sin sexualitet. Det har sin grund i det heterosexuella samhällets fördomsfulla förhållningssätt. Detta försvårar naturligtvis den grad av öppenhet för det här problemet som utgör en förutsättning för att man på sikt skall kunna komma till rätta med det. De homosexuella har inte förtroende för myndigheter. De har inte förtroende för det samhälle som har spelat ut sina fördomar mot dem i all känd tid. Därför skall vi också intressera oss för deras samhälleliga situation, för den har med detta problem att göra. Vi skall inte bara intressera oss för de homosexuella i deras egenskap av smittospridare. För det tredje finns det nog anledning för socialstyrelsen, just mot bakgrund av det jag nu har sagt, att betydligt förbättra och snabba på sitt samarbete med de homosexuellas organisationer. Dessa organisationer kan ställa upp både med kunskap och framför allt med en fond av förtroende, som de homosexuella själva känner för dem. Det är information från det hållet som har störst möjlighet att slå igenom. Slutligen är det på det sättet — det finns tyvärr anledning att erinra om det, när man ser och läser en del avsnitt i socialstyrelsens dokument — att det väsentliga nu ändå är att på en smula sikt i det strategiska perspektivet få fram effektiva behandlingsmetoder. Även om det är en mödosam och dyrbar historia att få fram ett vaccin mot AIDS, så är det det som måste vara lösningen. Lösningen kan under inga omständigheter vara att utsätta stora grupper medborgare för drakoniska tvångsmedel eller att hävda att de skall leva ett asexuellt liv.

Herr talman! I USA var antalet i oktober 1984 kända fall av sjukdomen AIDS ca 6 700 och i Västeuropa drygt 500. Vi vet att antalet fall ökar snabbt i USA. Forskare räknar med ungefär 500 nya fall i månaden. I vårt land har anmälts 17 fall, 9 har avlidit, 200-300 är under läkarkontroll för symtom som kan vara förstadier. Gunnar Biörck i Värmdö efterlyste i sitt anförande ytterligare information utöver vad jag lämnat i interpellationssvaret, och jag lämnar följande uppgifter om den fortsatta kartläggningen av smittspridningen av HTLV III infektioner i Sverige. Hittills har vid SBL gjorts undersökningar av HTLV III-antikroppar hos närmare 2 000 homosexuella män, hos 120 blödarsjuka personer, 50 narkomaner och 330 blodgivare. HTLV III-antikroppar har påvisats hos 100 26 av AIDS-fallen, hos 94926 av homosexuella män med kronisk lymfkörtelförstoring och hos 38 26 av homosexuella män med lindrigare grad av lymfkörtelförstoring samt hos 896 av symtomfria homosexuella män i Stockholmsområdet. Vid undersökning av prov tagna under 1984 från homosexuella män som vände sig till Venhälsan i Stockholm för hälsoundersökning påvisades HTLV III-antikroppar hos var fjärde homosexuell man med eller utan symtom. Bland narkomaner i Stockholm har HTLV III-antikroppar påvisats hos 6 av 38 män, hos 1 av 12 kvinnor. HTLV III-antikroppar förekommer också i relativt hög frekvens hos de blödarsjuka som fått faktor VIII-preparat av amerikanskt ursprung. Alla undersökta blodgivare har varit negativa. En pilotundersökning av HTLV III-antikroppar hos 2 000 manliga blodgivare i Stockholm har påbörjats. Resultaten kan läggas till grund för uppläggningen av en eventuell allmän screening-undersökning av blodgivare i Sverige. Undersökningar av HTLV III-antikroppar hos personer tillhörande AIDS-riskgrupperna kommer att utvidgas. Arbete på att följa upp ökad forskning när det gäller sjukdomen AIDS förekommer inte bara i Sverige utan naturligtvis även internationellt. Jag vill nämna att en nordisk konferens kring dessa frågor ägde rum i mitten av januari här i Sverige, där de nordiska myndigheterna diskuterade hur man gemensamt skulle angripa denna sjukdom. Jag vill också säga att inom socialstyrelsen har man tillsatt en medicinsk expertgrupp, och där pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till forskningsprogram rörande AIDS. Inom SBL pågår ett arbete med att analysera faktorer av betydelse för utvecklingen av sjukdomen AIDS. Vidare vill jag säga till Gunnar Biörck att det inte är någon brist på vare sig kompetenta människor eller ekonomiska resurser när det gäller att bekämpa den här sjukdomen. Jag tycker att det är angeläget att alla ansträngningar görs i detta sammanhang. Jag instämmer i Jörn Svenssons uttalande att det inte finns någon anledning för oss att skapa hysteri kring den här sjukdomen. Det är dock viktigt att vi gör allt vi kan för att förebygga smittospridningen. När det gäller kontakterna med de homosexuellas förening vill jag också säga till Jörn Svensson att den särskilda informatör som i detta sammanhang knyts till socialstyrelsen och SBL även kommer att ha ett förtroendefullt samarbete med RFSL.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för de värdefulla kompletteringar som hon gjorde i sitt senaste anförande. Jag vill understryka att jag, när jag talade om otillräcklig kompetens, naturligtvis avsåg att det inte fanns tillräckligt många kompetenta personer, inte minst på laboratoriesidan, som kunde ta på sig den börda som med all sannolikhet krävs för den närmaste framtiden. Till Jörn Svensson vill jag säga att jag har kunnat följa utvecklingen i detta sammanhang på relativt nära håll.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig om regeringen avser att vidga myndighetstvånget inom socialpolitiken eller om regeringen är emot en sådan vidgning, om regeringens väntade proposition i ämnet kommer att bygga på socialberedningens majoritet eller på den moderata reservationen samt efter vilka riktlinjer regeringen anser att socialtjänsten fortsättningsvis bör utvecklas. Vidare har Jörn Svensson frågat mig när jag avser att lägga fram förslag om en reformerad lagstiftning på psykiatrins område. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Socialberedningens betänkande om socialtjänstens insatser för ungdomar har remissbehandlats. På grundval av bl.a. betänkandet och remissvaren kommer jag inom kort att föreslå regeringen att besluta om lagrådsremiss och proposition i dessa frågor. Regeringens ställningstaganden kommer att redovisas i det sammanhanget. Socialberedningens betänkande Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten har varit ute på en mycket bred remiss. Remisstiden gick ut den 15 januari i år. I början av februari hade 92 remissinstanser lämnat yttranden över betänkandet. Flertalet remissyttranden är omfångsrika och innehåller många synpunkter på de olika delfrågorna. Beredningen av betänkandet kommer att pågå under våren och sommaren. Min målsättning är att kunna föreslå regeringen att lägga fram en proposition i ämnet under innevarande år.

Herr talman! Avsikten med interpellationsoch frågeinstituten är att få svar och klarlägganden från regeringen om dess politik. Det är en del av den parlamentariska kontrollen och den parlamentariska ansvarigheten. Man kan som interpellant ha förståelse för att en regeringsmedlem i vissa lägen inte kan offentligt binda sig eller yppa offentliga åsikter om t.ex. pågående rättsfall. Det accepterar man som riksdagsledamot. Vad som däremot inte kan accepteras är, att ett statsråd undviker väl kända sakfrågor och inte ger något svar alls. Jag har inte begärt någon redogörelse för en viss propositions formella gång. Sådana elementära detaljer behöver jag inte besvära statsråd med frågor om. Jag har bett att Gertrud Sigurdsen skall diskutera de idéer om utvidgade tvångsoch påtryckningsinstrument inom socialpolitiken som hon umgås med. Dessa idéer är ju inga hemligheter. Statsrådet har gett uttryck för dem i en mängd sammanhang, i tal och skrift. Hon har blivit föremål för uppvaktningar från kritiska klientorganisationer och socialarbetare. Saken debatteras offentligt. Det finns alltså alla skäl att i riksdagen ventilera den, och det avser jag att göra. När det ekonomiska klimatet hårdnar vet vi att det utlöses en våg av politisk reaktion. Konservativa krafter söker spela på människors otrygghet och ångest. De sociala attityderna brutaliseras. Rädsla inför sociala avvikelser och förakt för fattiga och utslagna bubblar upp. Ropen på primitiva, förenklade lösningar stiger. En process av politisk och social fördumning sätter in. Och bakom dess dimridå avancerar konservatismens välbetalda trupper. Allt detta är välkänt. Vi kan åskådligt studera hur svensk borgerlighet steg för steg rört sig åt höger, anpassat sig till den aggressiva socialkonservatismens ståndpunkter och människosyn. Det finns ett försvar mot denna reaktion. Försvaret ligger i vad arbetaroch folkrörelserna har byggt upp i den nya socialpolitikens idéer, människouppfattning och praktik. Genom medvetenhet, insikt och fortskridande fördjupning stärker vi det försvaret. Det farligaste vi kan göra är att göra eftergifter för det reaktionära skränet, i tron att vi därmed kan hindra den allra mest kvalificerade reaktionen att slå igenom. Detta vet mörkmännen. Därför nyttjar de inte bara borgerligheten som sin bas. De nästlar sig in. De skaffar sig femtekolonnare. Denna femte kolonn är en brokig och tragisk skara. Där finns de vilsegångna vulgärmarxisterna, som tror sig se något ”proletärt” i hårda tag och moralism. Där finns de dolda småfascisterna, som i sitt hat mot mänsklig svaghet söker en pervers bekräftelse på sitt eget anseende. Där finns de desperata föräldrarna, som söker fly från sin skuldkänsla med hjälp av enkla förklaringar på komplicerade problem. Och så finns där de självutnämnda frälsarna, som vill återinföra förmynderskap och rättslöshet i människokärlekens namn. Den fråga man gör sig i dag är om femte kolonnen nu också har fått företrädare i själva regeringskvarteret. Jag vet att Gertrud Sigurdsen naturligtvis söker dölja vad saken handlar om genom att säga att det hon funderat över bara är marginella förändringar, bara en komplettering. Det visar i så fall att hon är ur stånd att uppfatta kvalitativa skillnader och inte förstår vari brytpunkten har bestått i nutida svensk socialpolitik. Socialtjänstens grunder är tre: demokrati, solidaritet, helhetssyn. Vad betyder det i praktiken? Demokrati betyder respekt för den utsattes medborgerliga rättigheter. Det betyder slut på förmynderskapsmetoder och rättslöshet. Det betyder att klienten skall vara med och forma rehabiliteringen och därigenom stärkas i sitt självansvar. En sådan demokratisk syn är helt omöjlig att förverkliga, om socialförvaltningarna skall ha tumskruvsmetoder. Demokrati och medinflytande är oförenliga med föreskrifter och åtföljande repressalier. Då får vi inte längre det värdefulla, ömtåliga förtroendet mellan socialtjänst och klient. Då får vi i stället tillbaka det gamla förhållandet myndighet-undersåte. Solidaritet betyder att man möter människan på ett jämlikt plan och utan hot och biavsikter erbjuder henne hjälp att utveckla sina inneboende personliga resurser. En sådan solidaritet kan aldrig leva och växa under hot. Den som hotar är aldrig solidarisk. Under de tre år socialtjänsten verkat under de nya förutsättningarna har vi fått många begynnande tecken på att en anda av solidaritet har vuxit fram mellan socialtjänst och klienter. Försiktigt börjar nu de utslagna självmant komma och söka hjälp. Det gäller också tunga missbrukare. Sakta sprider sig den uppfattningen, att socialtjänsten inte är ute för att hota, tvinga eller straffa. Genomför man de förslag som enligt alla uppgifter finns i Sigurdsens aviserade proposition, bryter man detta spirande förtroende. Då främjar vi återigen flykt och utstämpling. Och då står vi där med våra föreskrifter och vårt tvång. Helhetssyn betyder att man inte bara skall se till yttre problemmanifestationer utan till sammanhangen, familj, arbete, bakomliggande störningsorsaker. Helhetssyn betyder att man måste agera på flera fronter samtidigt för att bistå klienten kortsiktigt och långsiktigt. Det betyder att man måste ha en kompetens för att förstå sociala sammanhang och mänskliga utvecklingsprocesser. Hot och tvång, föreskrifter och tumskruvar, är oförenliga med helhetssynen. De förstör helhetsperspektivet och den mänskliga dimensionen. De leder till en fixering av uppmärksamheten vid själva missbruket och vid klientens rent yttre beteende inom en mycket begränsad sida av livssituationen. En sådan fixering och begränsning står i strid med både erfarenhet och vetenskap. Den moderna socialtjänsten har skapats just för att göra slut på denna ensidiga fixering vid själva drogen. Skall vi då föra situationen tillbaka till metoder och synsätt, som under 100 år hann ge så ampla bevis på sin ofruktbarhet och destruktivitet? Och skall en sådan marsch tillbaka ledas av en minister i en socialdemokratisk regering? När anhängarna av s.k. mellantvång — som det så vackert heter — försöker sig på att argumentera, säger de att det måste finnas instrument för att påverka och omhänderta människor med självdestruktiva beteenden. De sprider bilden av en socialtjänst, som passivt låter unga människor gå ner sig. Det är häpnadsväckande att ett socialdemokratiskt statsråd ställer upp på denna falska och av okunnighet präglade bild av socialt arbete i Sverige. Tvärtom måste man med skärpa hävda inför opinionen att socialtjänsten icke lämnar unga avvikare och missbrukare åt sitt öde ända tills deras situation blir så desperat att de nuvarande omhändertagandeparagraferna måste sättas in. Där socialtjänsten är väl utvecklad trots den korta tid och de snäva resurser man har haft finns det väl utvecklad sådan — behöver man inga tvång och inga hot. Men där socialtjänsten är dåligt utvecklad, i konservativt tänkande kommuner, där leder den svaga utvecklingsnivån just till att man tar sin tillflykt till rop på repressalier och hot. Där har Gertrud Sigurdsen sina anhängare. Som exempel på en framåtsyftande socialtjänst i ständig utveckling kan jag ta min hemstad Malmö. Där är det inte alls så att man lever i okunnighet om när en ung människa håller på att stötas ut. Via skolan, polis, kanske någon granne eller den sociale fältarbetaren har man snabbt varningar om att någon röker brass eller sitter i gäng och dricker vin, visar tecken på störningar eller problem. Man har fältassistenter och man har basstationer. Man har det värdefulla biståndet och informationskanalerna via klienternas egna organisationer, där man personligen känner problematiken. Man har, även på byråerna, möjlighet att söka råd och hjälp under full integritet. Man har en social jour, som är öppen dygnet runt. Man har köoch väntetid på alla frivilliga behandlingshem. Människorna kommer i allt större utsträckning — självmant eller i sällskap med någon arbetskamrat eller vän i en klientorganisation, och de kommer därför att de äntligen börjar känna förtroende för en samhällsorganisation som de förut ofta inte vågat ta kontakt med av rädsla för stämpling och repressalier. Är det detta som Gertrud Sigurdsen vill riva ner så är det bevis på antingen okunnighet eller avundsjuka. På ingen plats, där man har en utvecklad, progressiv socialtjänst, vill man ha Sigurdsens idéer och förslag. Hon hart.o.m. varit tvungen att tricksa med remisserna på sitt förslag, så att hon har kunnat få in svar från kommuner med outvecklade metoder, där man av bekvämlighet ställer sig positiv till mera hot och tvång. För i storstäderna vill man inte veta av hennes propåer, inte heller inom klientorganisationerna, inte inom fackföreningsrörelsen, varken inom Landsorganisationen eller Kommunaltjänstemannaförbundet. Men var har då Gertrud Sigurdsen hämtat sin ideologiska inspiration till de här tankegångarna? Det noterade jag med oro redan den 18 december när hon talade här i kammaren, då skymtade det fram. Det är bl.a. hos Föräldraföreningen mot narkotika och dr Peter Paul Heinemann, vilka hon apostroferade i sitt tal den gången. Man kan förstå desperationen hos många föräldrar med missbrukande barn. Men man får inte låta sådana desperata stämningar leda sig bort från den grund av rationalitet och humanitet, som varje socialt arbete måste bygga på. Vad är det för idéer som predikas i de kretsar som Gertrud Sigurdsen har apostroferat? Dr Heinemann är kirurg. Han ger bl.a. i sin senaste bok uttryck för den föreställningen att det i en befolkning alltid finns ett visst skikt, en viss procent av psykopater, kroniskt hänsynslösa typer som han säger, som det är dålig affär för samhället att vilja rehabilitera. Här har vi alltså det gamla psykopatoch sociopatbegreppet i återuppstånden form. Det är som att höra ekot från det gamla tattarföraktet, från rasbiologiska institutet och alla gamla läkarfördomar från en gången generation. Detta, Gertrud Sigurdsen, är ju nietzscheanska idéer. Det är elitism av grövsta slag. Det är en fascistoid människosyn. Och följden är ju också att anhängarna därav i förlängningen öppet predikar avskaffande av den rättsliga prövningen av tvångsomhändertaganden, predikar behandlingsskyldighet och predikar tvångsarbete. Det är den absurda slutpunkt där desperationen hamnar, och det är detta den sociala reaktionen i landet använder som sin snöplog. Det är tragiskt att Gertrud Sigurdsen i sin aningslöshet inte ser och förstår vad för sorts tänkesätt hon här har fångats i. Min direkta fråga är: Har Gertrud Sigurdsen den inställningen, att svåra missbrukare är psykopater? Är det med sådana uppfattningar som vi skall bemöta en ung människa som hamnat i tungt missbruk, genom att säga: Du är antagligen född psykopat, så dig är det en dålig affär att kosta på någon behandling. Är det Gertrud Sigurdsens tankevärld? I så fall är hon ordentligt på villovägar. De förslag till åtgärder som jag vet att hon har avsett att lägga fram, bör hon ta tillbaka. Hon bör sluta med att uppträda som en aningslös förespråkare för den sociala reaktionen. En socialdemokratisk minister måste se det som en förpliktelse att verka för försvar av medborgerliga rättigheter, för minskning av myndighetstvång och för utveckling av socialtjänstens demokratiska kvaliteter.

Herr talman! Är man politiker — det må gälla i kommun, landsting, riksdag eller regering — hamnar man ofta i situationer där man måste välja färdriktning. I vissa situationer är det enkelt. Den inbyggda ideologiska grunden talar om för en vilken väg som är den rätta. I andra situationer kan beslutet vara svårare att fatta. Personligt engagemang, påtryckningar av olika slag och hot kan grumla den klarsyn, kan rubba den säkerhet och kan undergräva den självklarhet som den ideologiska grunden normalt ändå skapar och som gör att man också i besvärliga situationer står upp för sina värderingar. I dagens debatt om socialtjänstreformen befinner vi oss alla vid ett sådant vägskäl. Vilka två alternativ finns då? Den ena vägen, vi kan kalla den den vänstra, har tillkommit efter ett långt och tålmodigt arbete. Den präglas av en socialdemokratisk människosyn. Den har bytt den gamla, ineffektiva myndighetskontrollen, hoten och tvångsåtgärderna mot av demokrati, solidaritet och helhetssyn präglade åtgärder. Den vänstra vägen är ung. Socialtjänstreformen har varit i kraft i tre år, men trots den korta tiden kan man slå fast att det nu håller på att skapas en positiv metodutveckling, man kan konstatera att missbrukets utveckling går ner — om än försiktigt — och man kan vidare höra att missbrukare köar för att få bli behandlade. Denna insikt kan man ta till sig, om man vill. Man kan vidare på denna väg stödjas av socialdemokrater, centeroch folkpartister samt en vpk-are i socialberedningen, vilka entydigt stod upp för denna solidaritetens linje i rapporten Socialtjänstens insatser för ungdom. Där avvisade dessa fyra partier varje form av utvidgat tvång. Om man ser med båda ögonen, kan man inte undgå att se det massiva stödet från en majoritet av de remissinstanser som yttrade sig över denna rapport. Inte mindre än 18 remissinstanser avstyrker införande av s.k. mellantvång. Nu säger antalet remissinstanser kanske inte så mycket. Betydligt intressantare är att se efter vilka instanser som avvisar dessa propåer. Då finner man Svenska kommunförbundet, Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner — alltså de största i landet — där problemen, som vi vet, är mycket svåra, Eskilstuna och Skellefteå kommuner. e Socialstyrelsen, med all den kompetens som får antas finnas där. Det är en förkrossande samling tunga remissinstanser, som är nära berörda, som är uppbackare och medföljare på denna vänstra väg. Här finns också professorer i socialt arbete — alltså den i den här frågan aktuella vetenskapen. Vidare finner vi fältarbetarna — socialarbetarna — som genom att utveckla ett förtroende, ett samarbete, ett stöd, förmår lyfta många människor ur missmod och svårigheter, som förmår föräldrar till missbrukande barn att inse att den skuld som de naturligtvis känner och gärna förtränger kan de hitta en konstruktiv väg ur — om de vill ta emot hjälp i det arbetet. Denna väg är demokratins väg, och den stöds av många hundratusen medlemmar i olika organisationer. Deras belastning i dag är ett mångårigt, tålmodigt arbete ute på fältet. Deras största synd i dag är att de varit tysta, icke demonstrerat, icke organiserat namnunderskrifter eller annan kampanjverksamhet. Låt oss återvända till vägskälet och blicka ut över den andra, den högra vägen. Där finns helt andra grupper med helt annat budskap. elva remissinstanser som yttrat sig över den rapport jag tidigare nämnde: polismyndigheter, kammarrätten i Stockholm och brottsförebyggande rådet — kort sagt de strafftänkande organen i samhället. Där finns vidare Partille kommun och Upplands Väsby. På denna högra väg finner vi inga fackliga organisationer och inte heller en enda klientorganisation. Däremot finns där RNS med sina 4 500 medlemmar och den lika stora eller, om man så vill, lilla föräldraorganisationen FMN, vars mest kända språkrör är kirurgen Peter Paul Heinemann. Hans och FMN:s ambitioner får här stå som den högra vägens budskap: — kriminalisera narkotikabruket —- inför behandlingsskyldighet — höj åldersgränsen i LVU — avskaffa prövningen i domstol av omhändertagande — avskaffa sexmånadersomprövningen — utvidga vårdtiderna för vuxna missbrukare och, som kronan på verket, —- inför tvångsarbete. I samlingen på den här vägen finns ytterligare en. Det är, som sig bör, en moderat reservant i socialberedningen. Hans reservation följs i årets allmänna motionsflod upp av en partimotion med Ulf Adelsohn som förste undertecknare. Där beskriver man att orsakerna till en destruktiv utveckling hos den unge är missbruket i sig. Därför måste man ingripa tidigt för att stoppa missbruket — oavsett vad missbrukaren och hans föräldrar anser.

När jag som socialdemokrat står vid det här vägskälet och så här klart ser vad som är representativt för den vänstra resp. den högra vägen finns det för mig ingen som helst tvekan. När reaktionen skriker lydnad, kontroll, tvång, känns det tryggt att ha många hundratusen människor bakom ryggen när man gör det vänstra vägvalet, det val som bygger på respekt för den enskilde, tro på människans skaparkraft och vilja till frihet från allt slags beroende. Vi är många — socialdemokrater och andra — som i dag känner stor oro inför statsrådets tidigare tvetydiga uttalanden och därför i dag uppmanar statsrådet och regeringen: —- återfinn den ideologiska grunden > — vänd högervägen ryggen!

Herr talman! Varför har klientorganisationerna — med sina omkring 100 000 medlemmar — protesterat mot förslag om ytterligare tvångsåtgärder i socialtjänstlagen eller i LVU så som de beskrivs i narkotikakommissionens förslag till åtgärder mot narkotikamissbruket? Protesterna kom redan då kommissionens förslag avlämnades. De har förstärkts efter den debatt som hölls i denna kammare den 18 december. Då avslöjade statsråden att det skulle komma förslag om mellantvång under våren, men först efter det att remissinstanserna sagt sin mening. Statsrådet Sigurdsen lovade att ta hänsyn till vad dessa skulle säga — inte minst vad Klientorganisationerna och flera fackliga organisationer har vid många tillfällen klargjort sin inställning till tvång inom socialvården. Varför har just de organisationerna velat få bort tvångsåtgärder? Svaret är enkelt: Medlemmarnas erfarenheter av tvångsåtgärder är så entydigt negativa. Organisationernas protester är formulerade utifrån egna kunskaper om hur omöjligt det är att med tvång, hot och lydnadsföreskrifter komma ur svåra och outhärdliga situationer. Den kamratstödjande verksamhet som bedrivs i klientorganisationerna har kunnat utvecklas och har fått stöd genom den socialtjänstreform som vi gemensamt genomfört och där tvånget har rensats bort. Man har fått erfarenhet av att det går att med förtroende vända sig till socialvården. Kamratstödet kan handla om att övertala en kamrat att söka hjälp och behandling. Han har kunnat få hjälp av sin organisation — sina kamrater — att ställa krav på myndigheter, men också hjälp att möta krav. Detta är ett av de viktigaste skälen till rädslan för ett återinförande av tvångslagstiftning i sociallagarna. Man vet av egen dyrköpt erfarenhet vad tvång och hot innebär. Man vet hur det känns när myndigheter tar över ansvaret för ens liv, då lydnad mot givna föreskrifter är det enda som räknas. Man vet hur det känns att bli betraktad som den som inte förstår sitt eget bästa. Samtliga klientorganisationer har nyligen gått ut med en vädjan till regeringen där man bl.a. säger: ”Ett återinförande av övervakning och föreskrift i lagstiftningen är liktydigt med att man återinför den s.k. tumskruvsmetodiken. Denna var central för den gamla socialvårdens sätt att möta människor med problem. De skulle genom stegvis upptrappade tvångsåtgärder från myndigheternas sida tvingas till anpassning och underkastelse. Beslut om människors villkor fattades över deras huvuden och det sociala arbetet reducerades till kontroll och myndighetsutövning. Det var ett avskytt och destruktivt arbetssätt. Genom att återinföra det tror man sig visa handlingskraft, men klienterna blir de verkliga förlorarna. Det är ett avsteg från den bärande tankegången att socialtjänsten renodlat tillgodoser klientens intressen. Skadan kan förefalla begränsad, men den ligger under vattenlinjen och däri ligger det allvarliga.” Fackföreningar har också utvecklat kamratstödjande verksamhet. Erfarenheter från denna ligger till grund för vad LO uttalade vid ett representant skapsmöte hösten 1984, där det bl.a. sägs: ”Det är därför med djup oro som LO noterar upprepade reaktionära attacker mot socialtjänsten. De förslag som framförts i dessa attacker skulle föra socialtjänsten åtskilliga decennier tillbaka i tiden till den klasslagstiftning, som tidigare varit, men som vi nu till stora delar befriats från.

Naturligtvis har LO rätt. Vilken kamrat skulle man kunna förmå ” att gå till socialbyrån för att få den hjälp som han har rätt till om man vet att han kan tvingas till behandlingsmetoder av den art LO beskriver? Det kan också uppstå en annan effekt av denna typ av myndighetsmakt mot ungdom. I och med att man beslutar om att utöva tvång mot den unge så kommer det mesta av intresset att rikta sig emot hans lydighet inför detta beslut. Det innebär att man lätt glömmer den övriga familjens behov av stöd och hjälp, vilket ofta med den moderna synen på missbrukets uppkomst är lika stort. Det kan innebära att man rent av överger föräldrarna när de är som mest i behov av hjälp. Många socialarbetare har också protesterat. De gör det därför att de har sett hur det gått att utveckla bra behandlingsmetoder. De vill fortsätta den utvecklingen — vill inte återgå till gamla dåliga metoder. Socionomförbundet säger bl.a. i ett uttalande: ”Socialtjänstlagen är en lag till stöd för den enskilde. Socialarbetaren arbetar med klienten och tar tillvara de resurser denne har och bygger tillsammans upp en behandling av hans problem där han i så stor utsträckning som möjligt själv medverkar. Med dessa grundprinciper har man möjlighet att bedriva och utveckla ett behandlingsarbete som bygger på frivillighet, öppenhet och förtroende. De förslag narkotikakommissionen har lämnat anser vi får direkt motsatta effekter. Andra metoder som används på sina håll, och som kan te sig befogade är att begagna hela det sociala trygghetssystemet på ett mera medvetet och konsekvent sätt.” På vems sida skall vi socialdemokrater ställa oss? Jag vill att vi skall lyssna till de människor som har erfarenhet av samhällsstöd och som har behov av detta. Det stödet kan vi forma på ett riktigt sätt om vi lyssnar till de berörda. Vi lyckades en gång få en stor uppslutning omkring socialtjänstreformen. Nu måste vi slå vakt om den. Låt den vara och förbli grunden för vår rätt att få hjälp och stöd av varandra!
Herr talman! Först till Jörn Svenssons konstitutionella resonemang. De tre frågor som Jörn Svensson har ställt till mig gäller innehållet i en proposition som senare under våren kommer att läggas på riksdagens bord. Jag har alltså ingen möjlighet att i dag gå in och diskutera de förslagen. Jag vill bara klart deklarera att jag och hela regeringen står fast vid socialtjänstreformen. Socialtjänstlagen och dess målsättning — demokrati, solidaritet, helhetssyn — vilken Jörn Svensson här i dag har beskrivit är som lagstiftning unik i världen, tror jag, och denna lagstiftning skall vi vara aktsamma om. Socialberedningen tillsattes ju redan under de borgerligas regeringstid, ganska snabbt efter beslutet. Och socialberedningen har att följa, utvärdera och se över inte bara socialtjänstlagen utan också de två tvångslagar som finns, LVU och LVM. Jag tycker att ni som yttrat er i debatten här i dag helt enkelt har uteslutit att vi har två tvångslagar inom sociallagstiftningens ram. Jag kan också vittna om det mycket värdefulla arbete som LO:s och TCO:s kamratstödjande verksamhet innebär, liksom Verdandis arbete och Riaverksamheten samt det arbete som utförs av LP-stiftelsen. Jag har under dessa år och även tidigare mycket ingående följt denna verksamhet. Det pågår alltså ett mycket fint arbete, inte minst inom de frivilliga organisationerna, när det gäller rehabiliteringen. Jörn Svensson har betygsatt mig som minister, och det har han all rätt att göra. Han får ha vilken uppfattning han vill. Jag skall bara försvara mig med att säga att jag ser och har sett med båda ögonen på missbruksfrågorna. Jag tror inte att jag är aningslös inför denna svåra problematik. Jag har lång erfarenhet av detta arbete. Jag är inte beredd att i dag — det vill jag säga till samtliga tre meddebattörer här — i sak diskutera vilka förslag som kommer i propositionen. Men när förslagen föreligger och ni har tagit del av dem, kommer jag att i denna kammare diskutera de förslag till åtgärder som tegeringen lägger fram.

Herr talman! Jag tycker att det väl mycket liknar skuggboxning att vika undan på detta sätt. Det är ju inte bara de idéer som kan komma fram i propositionen det handlar om. Vilka dessa är vet ju Gertrud Sigurdsen och jag mycket väl, och det tjänar ingenting till att försöka dölja det. Gertrud Sigurdsen har ju i många offentliga sammanhang yppat sympatier för det som man med en diffus beteckning brukar kalla ”mellantvång”. Det är utifrån denna under lång tid förekommande offentliga diskussion, i vilken Gertrud Sigurdsen deltagit, som jag ställt mina frågor. Det hon kan säga i andra offentliga sammanhang tycker jag att hon också kunde deklarera här. Vi har i riksdagen rätt att få veta var ett statsråd politiskt står. Om det nu är så väl att det är tvist och oenighet i regeringen om dessa propåer, skall jag notera det med glädje. Jag hoppas verkligen att regeringskollegerna är något mer vaksamma mot dessa reaktionära tongångar än vad Gertrud Sigurdsen förefaller ha varit. Jag skalli denna replik begränsa mig till en enda fråga, som jag i och för sig redan ställt men som kanske kan förklara för Gertrud Sigurdsen varför jag använder ett så skarpt ord som ”aningslöshet”. Den 18 december förra året fällde statsrådet Sigurdsen här i kammaren det bestämda yttrandet att man borde lyssna till doktor Peter Paul Heinemann. Jag har tagit del av vad doktor Heinemann sagt i andra sammanhang, t.ex. på I sjukvårdspolitikens område, där han har en mycket rationell, progressiv och human uppfattning — såvitt jag kan bedöma. Men när han talar om missbruk och utslagning är det precis som om det vore en helt annan människa som talade. För där talar hela förmynderskapsmentaliteten och alla de reaktionära fördomarna. Det är mycket egendomligt att en människa kan inrymma sådana motsatser. Men det var apropå socialtjänsten och missbruksproblemen i samhället som Gertrud Sigurdsen den 18 december uttryckligen sade att vi skulle lyssna till doktor Peter Paul Heinemann. Jag har refererat till doktor Heinemanns uppfattning att det i befolkningen finns vissa typer, ett visst skikt av människor — psykopater eller, som han i ett tidigare skede kallade dem, sociopater — som är mer eller mindre hopplösa fall. Det är om dem som en annan berömd och vid det här laget ryktbar läkare, doktor Bejerot, sade att det bästa vore om man satte dem på en ö, så att de fick knarka ihjäl sig. Det betänkliga är att denna primitiva människosyn, som i sin elitism är så oerhört farlig, i dag så öppet kan predikas, att Gertrud Sigurdsen kan — visserligen utan att direkt ansluta sig till den — apostrofera en person som är förespråkare för denna människosyn, som hon ändå måste förstå går på tvärs mot all form av progressivt tänkande och allt det tänkande som ändå präglat den svenska socialpolitiken på senare år. När jag hörde detta den 18 december må det väl ursäktas mig att jag vill ha reda på var Gertrud Sigurdsen står när det gäller dessa idéer. Är det dessa idéer som vi skall lyssna till här i Sverige och som skall påverka utformningen av det fortsatta arbetet med socialtjänsten och missbrukarvården? Jag vill ha svar på den frågan. Jag vill att Gertrud Sigurdsen skall redogöra för vad hon menade med yttrandet den 18 december.

Herr talman! Jag noterar med glädje att Gertrud Sigurdsen säger att hela regeringen står bakom socialtjänstreformen, för däri inryms ju både socialtjänstlagen och de två speciallagarna. Att socialtjänstreformen är unik i världen har vi sagt i många olika sammanhang, och därom vittnar också den unika nedgång i missbruksutvecklingen som vi faktiskt har fått. Jag vill vidare tolka det så att Gertrud Sigurdsen retirerar när hon i dag inte vill diskutera i sak på samma vis som skedde i knarkdebatten — för där diskuterade man verkligen i sak. Då gav både Gertrud Sigurdsen och vice statsministern mera precist uttryck för uppfattningar i sakfrågor. Jag finner det positivt att Gertrud Sigurdsen i dag inte vill vidhålla sin argumentering från den 18 december. Jag vill dock ställa några frågor om remissinstanserna. För det första vill jag, eftersom jag är okunnig på området, fråga: Hur väljer man ut remissinstanser? Vem bestämmer vilka kommuner som skall komma i fråga? Hur kom det sig att just Eskilstuna, Skellefteå, Partille och Upplands Väsby valdes ut? Att Göteborg, Malmö och Stockholm kom i fråga kan man förstå, eftersom de är de största kommunerna i landet. För det andra vill jag fråga: Vilken vikt lägger Gertrud Sigurdsen vid de olika instanserna? Räknar man antalet och säger att 18 är mot mellantvång, 11 för, och att det alltså finns en majoritet emot sådant tvång? Eller tar man hänsyn till att det är 18 mycket tunga remissinstanser — jag räknade tidigare upp dem — mot och 11 mindre tunga för? Jag skulle vilja beteckna de 11 som mindre tunga, eftersom de består av de mindre kommunerna och de små organisationerna. Hur gör man på departementet när man sammanställer och bedömer remissyttrandena och så småningom gör sitt val?
Herr talman! Jag har fått lära mig att man skall lyssna till människor och till företrädare för olika synpunkter och inriktningar, och det gör jag också. Jag lyssnar till Peter Paul Heinemann, som har en mycket stor erfarenhet och kunnighet i det här avseendet när det gäller narkotikafrågorna. Jag lyssnar till FMN och de föräldrar som är engagerade i detta sammanhang. Jag lyssnar också till andra organisationer, och jag lyssnar till Jörn Svensson. Men att jag lyssnar till människor, organisationer och myndigheter innebär för den skull inte att jag delar alla de uppfattningar som förs fram. Jag delar t.ex. inte Peter Paul Heinemanns krav på en kriminalisering av missbruket. Ändå menar jag alltså att det är viktigt att lyssna till människor och organisationer som har stor erfarenhet på det här området. Till Margareta Winberg vill jag säga att jag står helt fast vid också vad som sades av Ingvar Carlsson i den debatt som vi hade den 18 december. Att vi då diskuterade sakfrågor berodde på att vi hade att behandla en proposition, motioner och två utskottsbetänkanden med majoritetsförslag och reservationer. Men samtidigt framhöll jag från regeringens sida att vi i beredningen inom socialdepartementet övervägde någon form av mellansteg inom LVU. Det som vi sade då står vi helt fast vid. När det gäller valet av remissinstanser vill jag säga att inte alla kommuner och landsting i landet kan komma i fråga, men att vi försöker få med alla berörda organisationer. Storstadskommunerna tar man naturligtvis med — och kommuner av olika storlek — för att få ett representativt urval. Detta är nog den traditionella modell som den här regeringen och alla andra regeringar använt för att få fram ett representativt urval när man inhämtat remissyttranden.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen försvarar sig. Jag tycker inte att det var ett särskilt bra försvar. Om jag i en stor offentlig debatt skulle ha velat tala om för dem som lyssnade vem jag tyckte att det var viktigast att lyssna på ifall man var anhängare av socialtjänstlagens principer, skulle jag inte som den ende apostroferade individen ha tagit fram en person som i hela sin människosyn i dessa frågor företräder saker som strider mot socialtjänsten. Jag skulle ha sagt: Lyssna till den socialdemokratiska socialchefen i Malmö Bengt Hedlén. Han står bakom socialtjänstlagens grund. Jag tyckte att det var säreget att Gertrud Sigurdsen hade en sådan slagsida när hon den gången talade om för oss vem vi borde lyssna på. Som ansvarig politiker skall man inte bara lyssna, man måste också själv ha en ståndpunkt. Då är frågan: Vad är det för ståndpunkt som logiskt och humanitärt följer av att man ställer upp för socialtjänstens principer och för hela dess samhällsoch människosyn? Det måste rimligtvis vara att man icke lägger fram någon proposition som innehåller förslag om s.k. mellantvång. Låt mig göra en sista reflexion om detta med tvång och tvångsinstrument med anledning av att Gertrud Sigurdsen nämnde att sådana tvångslagar ju existerar. Vi vet alla att det finns ytterlighetssituationer med fara för den enskildes hälsa, förvirringstillstånd eller liknande. Då behövs sådana lagar. Det felaktiga synsättet från många som är anhängare av tvånget i sig självt är att de tror att det kan etableras en fast gräns vid vilken man automatiskt måste tillgripa tvång och att den socialpolitiska processen så att säga är en form av upptrappning. Man börjar med litet snälla, milda och positiva åtgärder. Sedan blir föreskrifterna hårdare och hårdare tumskruvar, och till sist tvång. Detta är ofruktbart och odynamiskt, någonting som socialtjänstens ideologi säger att vi måste komma ifrån. En skapande och dynamisk socialtjänst har nämligen den egenskapen att den genom konstruktivt arbete hela tiden flyttar bort och flyttar tillbaka nödvändigheten av tvång. Gränsen för tvång ligger ju inte fast, utan den kan förskjutas. Man kan genom ett konstruktivt och skapande arbete som nu pågår på många av våra stora socialförvaltningar på ett produktivt och bra sätt onödiggöra tvångsinstrumenten. Att de sedan måste finnas för de mycket extrema situationerna är en annan sak. Sådant kommer vi inte ifrån. Men vi skall inte vifta och hota med dem, och vi skall inte sätta tumskruvar som i praktiken innebär ett hot mot klienten, att i nästa skede slår vi till.

Herr talman! Jag har en kommentar till Gertrud Sigurdsens sista replik. Den 18 december när frågan debatterades här i kammaren framställdes saken så här: Regeringen har för avsikt att lägga fram en proposition om någon typ av mellantvång. I dag säger Gertrud Sigurdsen att regeringen då aviserade att lägga fram en proposition om någon typ av mellansteg. Vad detta kommer att innebära vet vi inte i dag. Det får vi återkomma till när innebörden av detta mellansteg blir känt. Men jag noterar med viss tillfredsställelse det nya ordvalet.
Herr talman! Jag noterar med viss tillfredsställelse att Gertrud Sigurdsen står fast vid vad hon sade i debatten den 18 december. Jag tänker närmast på att statsrådet då klargjorde att hon skulle ta hänsyn till vad de remissinstanser som hade att yttra sig över det utsända förslaget hade att säga — och i det sammanhanget speciellt ta hänsyn till vad organisationer hade att säga. Jag hoppas att statsrådet i sitt kommande förslag verkligen kommer att redovisa detta.

Herr talman! Låt mig med anledning av vad Margareta Palmqvist nyss sade säga så här. Om Gertrud Sigurdsen icke lägger fram något förslag av mellantvångskaraktär, lovar jag henne att jag offentligen skall tala om att hon sannerligen icke är aningslös.

Herr talman! Ivar Franzén har till mig ställt vissa frågor om elförsörjningen. Jag tar först upp problemet med elbelastningens temperaturkänslighet. Det är utan tvivel så att den ökande andelen elvärme i princip innebär att efterfrågan på el blir mer beroende av växlingar i temperaturen. Jag vill emellertid här framhålla skillnaden mellan konventionell användning av el för uppvärmning och den användning som har blivit allt vanligare under senare år. En betydande del av denna användning sker i form av avkopplingsbara och avbrytbara leveranser för uppvärmning av flerbostadshus och lokaler. Dessa leveranser slås ifrån när så behövs av kraftsystemsskäl och minskar således elförsörjningens temperaturkänslighet. De värmepumpar som används i fjärrvärmesystemen och i industrin har i flertalet fall hög utnyttjandegrad. Detta innebär att dessa värmepumpar går med full effekt en stor del av tiden, varför extremt låga utetemperaturer inte medför några ökningar av eluttagen utöver det normala. En betydande andel av den ökade användningen av elvärme i småhus sker ' numera i anläggningar för kombinationsdrift med olja eller ved. De säsongsdifferentierade tariffer som kraftföretagen börjat införa gör det ekonomiskt motiverat att använda el för uppvärmning då elbelastningen är låg och bränslen för uppvärmning då elbelastningen är hög. Sammanfattningsvis medför de slag av elanvändning jag här har redovisat inte någon allvarlig ökning av elförbrukningens temperaturkänslighet. Totalt sett torde den tillkommande användningen av el inom uppvärmningsområdet endast till begränsad del öka temperaturkänsligheten under höglasttid. Den tillkommande elanvändningen försämrar således inte leveranssäkerheten för elabonnenterna. Beträffande ekonomin för elvärme har denna fråga analyserats i olika sammanhang, bl.a. av 1981 års energikommitté. De leveranssäkerhetsmässiga konsekvenserna av ökad elvärme ingår som en styrande faktor i kraftföretagens löpande planering. Som svar på den tredje frågan vill jag hänvisa till den energipolitiska proposition som förra veckan lades på riksdagens bord. Den goda tillgången på el bör under en övergångsperiod användas för att ersätta olja och kol, främst för uppvärmningsändamål. Den el som övergångsvis utnyttjas på detta sätt skall i ett längre perspektiv ersättas genom sparande, övergång till inhemska bränslen, naturgas, solvärme och annan ny teknik för uppvärmning. Ny elvärme får alltså i allt väsentligt endast användas i omställbara, flexibla och utvecklingsbara system eller i kombination med extremt energisnål teknik. Den pågående utredningen om el och inhemska bränslen har i uppgift att bl.a. överväga vilka ytterligare krav som bör ställas på användningen av el för uppvärmningsändamål. Beträffande den fjärde frågan kan nämnas att vattenfallsverket har jämfört byte av ånggeneratorerna i Ringhals 2 med att byte inte görs. Investeringskostnaden för bytet beräknas vara återbetald på ca 4 år. En förutsättning för bytet är givetvis att det godkänns av säkerhetsgranskande myndigheter.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret. I torsdags hade jag anledning att tacka energiministern för ett bra och mycket positivt svar avseende satsningen på vindkraft. Dagens svar ger inte anledning till motsvarande positiva omdöme. Jag vill beteckna svaret som lättvindigt och utan något försök att analysera de verkliga problemen. Det är en kopia av de standardsvar som kraftbolagen har på dessa frågor, svar som är väl tillrättalagda för att gynna kortsiktiga partsintressen. Det bekymrar mig att energiministern tycks ha gått på denna förenkling av problematiken. Först vill jag ge en kort bakgrundsbeskrivning. Den slutliga elanvändningen exkl. förluster uppgick 1984 till 110 TWh. Fördelningen var följande: industri 44 TWh, övrig sektor förutom uppvärmning 35 TWh, bostadsuppvärmning 25 TWh och avställningsbara pannor 6 TWh. Konsekvensutredningen redovisade på sin tid en prognos för ett avvecklingsalternativ på 105 TWh 1990 samt faktisk förbrukning 1978. Medeltalet däremellan anger en ungefärlig prognos för 1984. TWh. Det kan jämföras med den faktiska förbrukningen 1984-79 TWh. För planerad elvärme var prognosen för 1978 års förbrukning 9 TWh och för 1990 16 TWh. Detta visar att 1984 års förbrukning för industri och sektorn övrigt exkl. värme har varit lägre än enligt avvecklingsalternativet. Det är viktigt att konstatera att konsekvensutredningen ansåg att denna låga förbrukning endast kunde uppnås genom prishöjningar på 30-50 96 och omfattande ingrepp i ekonomin. Verkligheten visar alltså att konsekvensutredningens avvecklingsalternativ skulle ha varit fullt möjligt att genomföra utan extra prishöjningar och större ingrepp i ekonomin. Den ökning av elanvändningen som skett under de senaste åren är i allt väsentligt en ökning av elvärme. De tre senaste åren har bostadsuppvärmningen ökat med 10 TWh, enligt Samkraft. Huvudsakligen beror detta på prissättningen och på en medveten satsning på el på grund av elöverskottet. Om elvärmeförbrukningen hade stannat på 1981 års nivå, 15 TWh, skulle vårt elbehov 1984 ha varit 94 TWh. Denna elförbrukning plus förluster skulle vi ha klarat av med vattenkraft som skulle ge 67 TWh, kärnkraft — lika mycket som 1978 — 23 TWh, kraftvärme ca 10 TWh samt genom mindre inslag av kondenskraft och import under toppbelastning. Denna redovisning har jag gjort för att visa hur realistisk den avvecklingsplan var som linje 3 förespråkade. Den avveckling som vi nu har framför oss kommer att bli betydligt mer problemfylld om vi inte redan i dag förbereder och underlättar den. För att inte göra denna debatt för lång och svår att få sammanhang i kommer jag att koncentrera mig på två tre frågeställningar. Först konstaterar jag att energiministern anser att all elström som kan produceras från t.ex. ett ombyggt Ringhals 2 skall säljas som avkopplingsbar eller avbrytbar el. Jag godtar detta, och det förenklar de överslagsberäkningar som jag vill redovisa som bakgrund till en konkret fråga. I medeltal ligger råkraftspriset på 15-16 öre/kWh. Renodlar vi de avbrytbara leveranserna blir medelpriset väsentligt lägre. En sannolik siffra är 11 öre. Ringhals 2 skall hela tiden konkurrera med billigaste tillgängliga el på kraftbörsen. De direkta kostnaderna för elproduktionen — bränsle, personal, löpande underhåll och slutförvar — är minst 8 öre/kWh. Det återstår alltså ca 3 öre/kWh för att täcka den kapitalkostnad som bytet av ånggeneratorerna för med sig. Kostnaden har angetts till 1,2-1,5 miljarder. Det är knappast realistiskt att räkna med att det finns utrymme på den konkurrensutsatta värmemarknaden för mer än 4 TWh från Ringhals 2. Det ger med detta antagande ett bidrag till kapitalkostnaderna på 120 miljoner. Det är högst 10 96 på investerade pengar. Det krävs mycket stora elprisökningar för att denna affär någonsin skall gå ihop. Jag har bortsett från behov av reserveffekt o. d., då jag utgått från att all ström skall säljas som avkopplingsbar el. För användarna av elen kvarstår dock den kostnad som uppstår genom att man alltid skall hålla prima effekt som reserv för avbrytbara elleveranser. Det samhällsekonomiska alternativet till ökad elvärme är ökad använd ning av biobränsle. Vi kan med stor säkerhet konstatera att vi för samma pengar som det kostar att byta ånggeneratorerna på Ringhals 2 kan konvertera minst samma effekt från olja till biobränsle ute i blockcentraler, mindre fjärrvärmenät och enskilda fastigheter. För att ta till vara elen från Ringhals 2 krävs elpannor och vissa förstärkningar av ledningsnätet. Kostnaden för detta är säkerligen större än de investeringar som krävs för att öka produktionen av biobränsle med 4 TWh. Summan av detta resonemang blir att vi med stor sannolikhet kan producera värmen billigare genom satsning på biobränsle än genom att byta ånggeneratorerna på Ringhals 2. Fördelarna är uppenbara. Vi påbörjar redan nu den omställning som vi är överens om ändå skall ske. Vi undviker dubbelinvesteringar. Vi får mindre avfall som skall tas om hand, bevakas och bevaras i hundratusentals år. Vi undviker de risker som det alltid finns med drift av kärnkraftverk. Vi behöver inte låta hundratals människor utsättas för maximal stråldos i samband med byte av ånggeneratorerna. Min fråga till energiministern är: Anser energiministern det trovärdigt att samtidigt tala om kärnkraftsavveckling och plädera för byte av ånggeneratorerna på Ringhals 2? Den andra frågeställning som jag vill ta upp är utbyggnaden av den traditionella elvärmen. Energiministern säger i sitt svar att enbart elvärme tillåts endast i kombination med extremt energisnål teknik. Är detta sant? Har regeringen beslutat om skärpning av de regler som gäller för direktverkande el? De beslut som har fattats i riksdagen talar såvitt jag kan erinra mig verkligen inte om någon extremt energisnål teknik. Snarare är det så att praktiskt taget all nyproduktion sker eller bör ske på sådant sätt att de krav på energihushållning som ställs för direktverkande el uppfylls. Någon spärr för elvärmen finns det inte, såvida inte regeringen har fattat något beslut som jag inte känner till. Det är mycket angeläget att energiministern ger besked på den punkten här i dag. Svaret på dessa två frågor är avgörande för huruvida det finns anledning att fortsätta dagens debatt om elsystemets köldkänslighet eller om vi kan förvänta oss en förändring därvidlag. Jag vill avslutningsvis bara påminna energiministern om ett uttalande som hon gjorde den 15 november 1982 i en debatt vi då hade om hur vi effektivare skulle använda vår elenergi. Energiministern sade då: ”Vi har från socialdemokratisk sida under de senaste åren gång på gång krävt en rad olika åtgärder för en skärpt elpolitik, för att kunna reservera elen för de mest effektiva användningsområdena och samtidigt kunna använda den för att minska vårt oljeberoende utan att binda oss för kärnkraften inför framtiden. Vi har krävt åtgärder i den riktningen. Det gäller sådant som en effektivisering av kommunernas planering, skärpta regler när det gäller elanvändningen för uppvärmning osv.” Herr talman! Jag slutar här och avvaktar svaren innan jag fortsätter debatten.

Herr talman! Jag konstaterar inledningsvis att Ivar Franzén och jag numera har precis samma uppfattning beträffande behovet av extra prishöjningar på el för att åstadkomma en riktig elanvändning. Vi har tidigare förgäves försökt få centern att förstå att det går att klara en riktig elanvändning och hushållningspolitik utan en onormal elprissättning, men centern har hittills krävt prishöjningar. Jag utgår ifrån att det efter de uttalanden som Ivar Franzén nu har gjort kommer att vara slut med dessa krav från centerns sida, och det välkomnar jag. Så till frågan om hur vi skall bete oss för att på ett riktigt sätt kunna använda oss av el och samtidigt förbereda kärnkraftsavvecklingen. Jag vill då till att börja med påminna om att i de beslut som riksdagen fattade efter folkomröstningen och i det alternativ som linje 2 företrädde låg att vi utöver kärnkraftsavvecklingen också skulle klara att snabbt få fram en oljeersättning. Det var fullständigt grundläggande för linje 2 och sedermera också för riksdagsbeslutet, eftersom linje 2 ju var det alternativ som samlade flest röster i folkomröstningen, att vi skulle använda oss av den goda tillgången på billig och säker el under 1980 och 1990-talen för att ersätta behovet av olja och kol. Det var nödvändigt såväl av ekonomiska skäl som av miljöskäl att snabbt minska oljeanvändningen och att göra kolbehovet så litet som möjligt. Att ersätta behovet av olja och kol var dessutom nödvändigt för att få en tryggare energiförsörjning i Sverige. I botten på det resonemanget låg att elen både nu och i framtiden i första hand skall förbehållas de s.k. elspecifika områdena, dvs. de områden där el inte går att ersätta med annat. Dit räknar vi framför allt industrins behov, men det gäller också trafikområdet och förbrukningen av hushållsel. Under övergångsperioden skall den el som därutöver finns användas för att ersätta olja och kol, och detta skall då ske i omställningsbara och flexibla system, där förbrukningen av el senare kan minskas genom hushållning eller med ny värmeteknik. Detta är den strategi som kännetecknar dagens politik och som ligger till grund för den proposition som regeringen förra veckan förelade riksdagen. Jag vill erinra om att utan den nu mycket omfattande elanvändningen för uppvärmningsändamål skulle vårt oljeberoende och vårt behov av kol vara väsentligt mycket större. Den väg vi valt kan synas vara en omväg — jag har förstått att det är ett pedagogiskt problem att förklara hur det kan komma sig att man skall börja med att använda kärnkraftsel för att därefter avveckla den — men motivet är att vi kan göra sådana oerhörda vinster, både ekonomiskt och miljömässigt, genom att minska vårt behov av olja och kol. Bland de största framgångar vi kan redovisa i propositionen är att vi med de senaste årens politik, vari ingår en medveten elanvändning, har kunnat minska behovet av olja med 40 96 och att behovet av kol uppgår till mellan en tredjedel och hälften av vad man nyligen räknade med. Det är mycket väsentliga resultat, som icke skulle ha kunnat nås om vi inte på det sätt som linje 2 föreslog och som riksdagen också har beslutat om använder oss av den kärnkraftsel vi i dag har tillgång till. Den användningen sker naturligtvis hela tiden med beaktande av de ytterligt stränga säkerhetskrav vi ställer. När det gäller frågan om reglerna för att utnyttja el för uppvärmning så har vi nu de regler som fastställdes efter folkomröstningen. Sanningen är att praktiskt taget all nyproduktion i dag klarar de strängare regler för att få använda direktverkande el som då fastställdes. Det är mycket vanligt att man använder el i nyproduktionen, antingen därför att man klarar kraven för att få installera direktverkande el eller därför att el används i flexibla omställningsbara system. Men vad som har tillkommit och som framför allt står för den stora omfattningen är el som används i avkopplingsbara elpannor, i fjärrvärmesystemen, i andra kollektiva system och i värmepumparna. Ivar Franzén ställde en fråga till mig om vad det är för nya regler som skall gälla för att man skall få använda sig av el för uppvärmning. Jag förstår att Ivar Franzén ställde den frågan i pedagogiskt syfte, eftersom jag svarade på samma fråga vid den överläggning med näringsutskottet som jag hade i onsdags efter det att propositionen hade lagts fram och då Ivar Franzén var närvarande. Därför skall jag gärna för den offentlighet som här åtminstone formellt finns representerad upprepa det svar jag då gav. Vi anser att man behöver skärpa reglerna för energihushållning i allmänhet och elanvändning i synnerhet. Vi har inte i det underlagsmaterial som av ansvariga myndigheter och remissinstanser har presenterats inför propositionsarbetet funnit några metoder som är tillräckligt bra som mått för detta. Därför har vi också gett utredningen om el och inhemska bränslen i uppgift att med förtur behandla den frågan och i en delrapport, som kommer senast till försommaren, redovisa förslag till sådana regler. På grundval av de förslagen kommer vi snarast möjligt att precisera oss på den punkten. Detta finns i själva verket också beskrivet i propositionen, men det kan ju vara bra att Ivar Franzén ställer denna retoriska fråga i pedagogiskt syfte, så att vi i detta sammanhang får klargöra hur det förhåller sig.

Herr talman! Låt mig göra ytterligare en liten kommentar till detta om prishöjningarna på el. Jag kan inte tänka mig att energiministern har undgått att notera hur jag och centern gång efter annan har pläderat för och redovisat hur en mer effektiv energianvändning och framför allt en effektiv användning av el skulle resultera i ett lägre elpris på sikt. Att man som styrning i något fall kan ha fördel av en prissättning som är mer anknuten till de faktiska kostnaderna än vad de realisationspriser är som vi har i dag beror på de låsningar som vi skapar genom det sätt på vilket vi till stor del använder elen. Något som också bör upprepas — jag kan inte tänka mig annat än att energiministern måste ha stött på det gång efter annan — är att dubbelinvesteringar förekommer. Även om elen i vissa situationer — jag förnekar inte att så kan vara fallet — används väldigt ekonomiskt, finns det i dag otaliga exempel på dubbelinvesteringar som gör att vi åderlåter värmeabonnenternas plån böcker två gånger om. Den snabba övergången från olja är positiv. Vi har precis samma uppfattning på den punkten. Vi bör alltså ersätta oljan. Låt oss ändå försöka sätta dessa saker på sin plats. Oljeförbrukningen har minskat, från ungefär 30 miljoner m? till ungefär 17 miljoner m?. Oljeförbrukningen har således minskat med ungefär 13 miljoner m?. Därav kan maximalt 3 miljoner m? tillskrivas den ökade användningen av el för uppvärmning. Ibland framställs det hela så, att detta skulle vara det helt dominerande och avgörande när det gäller oljeersättningen. Så är det definitivt inte. Det är framför allt en effektivare energianvändning och en ökad användning av inhemska bränslen osv. som är avgörande i detta sammanhang. Det pedagogiska problemet när det gäller att ”utveckla för att avveckla” kommer nog att vara evigt. Vi kommer inte att lösa det problemet i dag heller. Jag är helt övertygad därom. Men nu står vi inför problemet — det är därför som jag tog upp frågan om Ringhals 2 — att vi direkt kan se hur en investering i biobränsle kan ersättas med samma, eller med bättre, effekt än en investering som ännu inte är definitivt beslutad och som innebär ytterligare utveckling av kärnkraften. Det är det som min fråga handlar om. Det behövs inte några säkerhetsstudier, och ingenting annat heller, för att energiministern skall kunna svara på den frågan. Det är ett rättmätigt krav att energiministern svarar på den frågan. Jag kräver inte att energiministern utan vidare skall säga att de siffror som jag här nämnt är helt riktiga. Men om det skulle visa sig att den analys som jag har gjort är riktig, skulle energiministern ändå vara beredd att medverka till att Ringhals 2 får nya ånggeneratorer och därmed medvetet medverka till att förlänga avvecklingen av kärnkraften och att försvåra denna? Vad jag vill ha är ett principsvar på den frågan. Det skulle vara mycket välgörande för debatten. Vad gäller enbart elvärmen tolkar jag energiministerns svar så, att vi tyvärr får vänta ytterligare något år innan vi får den skärpning som hade varit på sin plats redan för något, eller kanske t.o.m. ett par, år sedan. Från centerns sida har vi regelbundet motionerat om en sådan skärpning, men våra motioner har alltid avslagits.
I pressen har framkommit att det skulle förekomma särbehandling av vissa kategorier fångar inom kriminalvården. Ekonomiska brottslingar skulle få en bättre behandling än andra. Det tycks också förekomma att fångar som har en kort tid kvar av sitt straff, och som normalt skulle ha avtjänat också denna del av straffet på lokalanstalt, under denna sista tid flyttas till slutna riksanstalter som t.ex. Kumla.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig om särbehandling av ekonomiska brottslingar inom kriminalvården är lämplig och om det är försvarbart att den sista tiden av ett fängelsestraff ofta avtjänas i en sluten riksanstalt. De regler som nu gäller har till stor del utformats med syfte att underlätta anpassningen i samhället för dem som har särskilda behov i detta hänseende. Det kan medföra tillämpningsproblem när det gäller mera socialt väletablerade intagna, en kategori som många — men naturligtvis långt ifrån alla — av dem som har dömts för ekonomiska brott tillhör. Det är därför som jag har tillkallat en arbetsgrupp med företrädare för departementet och kriminalvårdsstyrelsen. Den skall pröva om några ändringar av de bestämmelser eller den praxis som nu gäller bör genomföras. Arbetsgruppen räknar med att kunna lägga fram resultatet av sitt arbete under april månad. Beträffande den som är intagen i riksanstalt skall — enligt gällande författning — fråga om förflyttning till lokalanstalt prövas så snart omständigheterna föranleder därtill. Undergår den intagne fängelse i mer än ett år skall frågan dock alltid prövas senast fyra månader före den dag då villkorlig frigivning tidigast kan ske. Den som är intagen i lokalanstalt får inte förflyttas till riksanstalt, om inte särskilda skäl föranleder detta. Huvudregeln är sålunda att den intagne under slutet av verkställighetstiden skall vara placerad på lokalanstalt. Detta är en förutsättning för att förberedelserna inför frigivningen skall kunna bedrivas så effektivt som möjligt.
Herr talman! Jag får börja med att tacka justitieministern för svaret på Det är utomordentligt viktigt för lagstiftningens och rättsskipningens trovärdighet i samhället att alla dömda behandlas rättvist och lika oberoende av deras sociala bakgrund. Det får inte vara så att vi får en kategori riksfångar som har väsentligt bättre villkor än de mindre socialt anpassade inom fångvården. Om den särbehandling som kan förekomma beror på lagstiftningen, som det sägs i en intervju i LO-tidningen i februari i år, kan det då förväntas att lagstiftningen ändras så att särbehandlingen elimineras i alla fall i det avseendet? Behandlingen ser i hög grad ut att bero på vilken anstalt vederbörande blir placerad i. Anser justitieministern att fångarnas nuvarande placering i anstalt är ändamålsenlig med hänsyn till att alla i möjligaste mån skall behandlas lika? I svaret säger justitieministern att det har tillsatts en arbetsgrupp för att se över de problem som ändå kan finnas. Kan jag få någon upplysning om vilka direktiv denna arbetsgrupp har? Jag antar den har fått sådana av justitieministern. Vad skall den utgå från, och vad skall den utreda för någonting? Normalfallet är ju att den som avtjänar ett straff skall göra det på en öppen anstalt. Det sägs ju också i svaret. Men om det föreligger särskilda skäl skall man kunna avtjäna hela eller delar av straffet i en sluten riksanstalt. Jag var bland dem som fick och ville besöka fångarna på Kumla för någon månad sedan. Fångarna där påstod att — jag vet inte om det är riktigt — en hel del av dem hade blivit flyttade från en öppen anstalt till Kumla när de hade en kort tid kvar av strafftiden. De var väldigt förvånade över detta. Jag vet inte vilka särskilda skäl som kunde ha förelegat, för det nämnde fångarna ingenting om. Av det de sade fick jag intrycket att det närmast rörde sig om att disponera de platser som var tillgängliga.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag inte har tyckt mig behöva utfärda särskilda direktiv till arbetsgruppen — arbetsgruppen arbetar ju inom departementet. Men självfallet är utgångspunkten för gruppens arbete att eventuell särbehandling och eventuell ojämlik behandling om den föreligger — det skall man först kartlägga — skall undanröjas. Det är det självklara målet för gruppens arbete. När det sedan gäller placeringar i Kumla av klienter som enligt normalregeln skulle placeras på lokalanstalt har kriminalvårdsstyrelsen uppmärksammat detta, och man går igenom de fall av förflyttningar som har skett och kommer i fortsättningen att i tveksamma fall se till att kriminalvårdsstyrelsen själv får fatta beslut i sådana ärenden. De förhållanden som här har uppmärksammats av Per Israelsson har uppmärksammats också av kriminalvårdsstyrelsen, som har saken under kontroll.
Herr talman! Det svar jag fick var mycket positivt och går helt i den riktning som jag ville driva ärendet genom att ställa den här frågan och be om upplysningar. Jag vill återigen framhålla att om man söker upprätthålla likheten inför lagen och anser att alla skall behandlas rättvist har detta stor betydelse för tilltron till rättsväsendet. I detta sammanhang faller det mig i minnet att C.-H. Hermansson för ett antal år sedan blev avklubbad i kammaren vid Sergels torg av dåvarande talmannen Ivar Virgin när han sade ungefär följande: Det kan inte få vara så att de små tjuvarna grips och man låter de stora tjuvarna gå fria. Klubban föll, och avklubbningen föranleddes av den konstitutionella grunden att talaren trampade in på den dömande maktens område. Det kan man ju inte göra här i riksdagen utan att bli avklubbad. Men när jag redogör för vad C.-H. Hermansson sade tror jag inte att det föranleder någon avklubbning. Jag tror att både jag och justitieministern är överens om sakinnehållet i detta yttrande, att så får det inte vara. Då tror jag också att vi har goda förhoppningar om att den här frågan som jag har tagit upp skall föras framåt genom det förslag som kommer från utredningsgruppen i april i år.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om jag vill redogöra för regeringens syn på vilka principer som skall gälla för återanpassning av svårt belastade kriminella. Per Unckel har vidare frågat mig vad jag är beredd att göra för att förhindra att sådana metoder som använts i det fall som nämnts i frågan inte utnyttjas i fortsättningen. Målsättningen för kriminalvård i anstalt är att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. Bland åtgärder för att nå ett sådant syfte kan nämnas permissioner och andra slags vistelser utanför anstalt. Former och omfattning av denna verksamhet när det gäller en viss kategori intagna är f. n. föremål för översyn genom en särskild arbetsgrupp inom justitiedepartementet i vilken också företrädare för kriminalvårdsstyrelsen ingår. När det gäller det fall som har gett anledning till Per Unckels fråga rörde det sig inte om någon permission. Jag har inhämtat att bakgrunden inte så mycket var intresset att underlätta samhällsanpassningen för den intagne som framför allt ett önskemål från vissa myndigheter — rikspolisstyrelsen och försvarsstaben — att inhämta upplysningar från honom i olika hänseenden. De metoder som kommit till användning i det aktuella fallet var ovanliga. Jag kommer att uppdra åt den nyssnämnda gruppen att även överväga formerna för sådana fall.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Det fall som har föranlett frågan är fallet Stig Bergling, den spiondömde f.d. polisen som på Norrköpingsanstalten avtjänar sitt straff. Det begångna brottet är utomordentligt allvarligt. För några veckor sedan meddelades det plötsligt i tidningarna att Bergling, uttryckligen för återanpassning, hade inhyrts i den s.k. Kungasviten på Vildmarkshotellet i Kolmården, ett hotellrum som när det gäller dyrbarhet sannolikt söker sin like i det län där Stig Bergling för närvarande vårdas. Mer än ett ögonbryn höjdes i Östergötland inför upplysningen att återanpassning till ett normalt samhällsliv skedde i dessa former. Många menade att beskedet i tidningarna var upprörande och stötande. Enligt min mening är det inte svårt att hålla med dem som blev upprörda över det sätt på vilket den här återanpassningen hade arrangerats. Det är uppenbart att folk inte ställer upp på en politik som låter straffet för brottslingar komma i andra hand. Herr talman! I sitt svar säger justitieministern i den allmänna delen att översyn av permissionsregler och liknande för närvarande pågår inom justitiedepartementet. Det väcker en följdfråga, nämligen huruvida justitieministern med anledning av vad jag anför i den allmänna delen i min fråga är beredd att vidta sådana skärpningar av permissionsreglerna som uppenbarligen står i bättre överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet i landet än de principer som för närvarande tillämpas. I den konkreta frågan, som gäller Stig Berglings fall, ger justitieministern i sitt svar ett nytt besked. Det var enligt justitieministern inte alls så att det var återanpassning i samhället som var syftet med Stig Berglings vistelse på Vildmarkshotellet. Vad rikspolischefen, bland många andra, har sagt i Norrköpings Tidningar är alltså fel. I en lång intervju den 14 februari har rikspolischefen meddelat att Stig Berglings svåra förhållanden på Norrköpingsanstalten faktiskt motiverade denna lilla semesterresa till Vildmarkshotellet. De upplysningar justitieministern nu lämnar ställer saken i en delvis ny belysning. Syftet var uppenbarligen att få fram sådana uppgifter från Stig Berglings spionage som kunde vara till nytta vid arbetet med att reparera den skada han har åstadkommit. Detta är självfallet en mycket välmotiverad uppgift för de myndigheter som har att svara för rikets säkerhet. Herr talman! Också den upplysningen väcker emellertid följdfrågor. Den första är naturligtvis: Är det under sådana omständigheter lämpligt att myndigheterna hävdar att det är någonting helt annat som är syftet med Stig Berglings vistelse på Vildmarkshotellet? Justitieministern konstaterar att de metoder som kommit till användning i det aktuella fallet var ovanliga. Den andra följdfrågan blir därför: Är justitieministern också beredd att säga att metoderna var olämpliga?
Herr talman! Det är inte min uppgift att här i kammaren diskutera ett enskilt fall och hur myndigheterna har hanterat detta. Jag fann emellertid med hänsyn till frågans utformning anledning att lämna upplysningen att det här inte var fråga om en permission utan om en tillämpning av en föreskrift i lagen om kriminalvård som säger att en intagen efter myndighets begäran skall kunna inställas inför myndigheten utanför anstalten. Jag har tyckt att det är en sådan koppling mellan hanteringen av situationer av detta slag och hanteringen av permissioner och annan vistelse utanför anstalt, som redan behandlas av arbetsgruppen i justitiedepartementet, att jag har bett arbetsgruppen att se över också den andra frågan. Först när arbetsgruppen har gjort detta är jag beredd att redovisa om några ändringar i bestämmelser eller praxis är motiverade och skall genomföras.

Herr talman! Jag är tacksam för att justitieministern lämnade de upplysningar i svaret som han gjorde. Jag kan möjligen också förstå att justitieministern innan han lämnar bindande besked vill avvakta översynen av den allmänna delen av permissionsregler och likartade bestämmelser. För många människor framstår emellertid lösningen som så uppenbar att man inte bör vänta i åratal. Vanligt folk vet att permissionsreglerna behöver skärpas. Många ligger långt före justitieministern i bedömningen av vad som är rätt och rimligt. Herr talman! I den konkreta frågan skall emellertid — om jag förstår justitieministerns svar rätt — arbetsgruppen inte överväga huruvida det är rimligt att myndigheterna lämnar en uppgift utåt om fallet Stig Bergling, när uppenbarligen syftet med vistelsen på Kolmården var ett helt annat än det som angavs. I den delen borde justitieministern för klarhets vinnande vara beredd att svara på om det är lämpligt att de kriminalvårdande myndigheterna säger att en vistelse — som i detta fall på Kolmårdshotellet — var motiverad för återanpassnings skull, när det uppenbarligen inte var så, eller om det hade varit lämpligare att myndigheterna direkt hade sagt vad justitieministern säger till kammaren nu.
Herr talman! Vad olika företrädare för myndigheterna till äventyrs har sagt till en tidning och om det sagda har blivit rätt återgivet har jag inte underlag för att diskutera här i kammaren. Jag kan bara konstatera hur förhållandena har varit. Det här har alltså inte varit en permission utan en tillämpning av en annan bestämmelse i lagen om kriminalvård i anstalt.
Herr talman! Jag tror inte att justitieministern riktigt förstår vilken poäng jag vill understryka. Det som har stått i tidningarna har uppenbarligen undergrävt förtroendet för kriminalvården. Av det skälet frågar jag justitieministern om det inte är lämpligare att kriminalvårdens och polisens företrädare i uppenbart välmotiverade fall, som det vi nu diskuterar, säger precis som det är. De personer som jag har åsyftat och som har uttalat sig i tidningsintervjuer är ju inte precis vilka personer som helst, utan det handlar bl.a. om rikspolisstyrelsens chef. Skall man inte kunna säga att vi behöver föra ut en brottsling från anstalten för förhör? Måste man försöka slå blå dunster i ögonen på folk och säga att det är för återanpassnings skull man hyr in sig i det dyraste hotellrummet i hela Östergötland?

Herr talman! Socialdemokraterna vann förra valet genom att förmå väljarna att gå baklänges in i framtiden. Det manades fram minnen från de lyckliga 1950 och 1960-talen, då den offentliga sektorn snabbt byggdes ut och det ändå blev litet utrymme över för ökad privat konsumtion. Inte låtsades man i valrörelsen om att läget är helt annorlunda nu när Sveriges ekonomi har drabbats av välfärdssjuka. Inte lade man ut texten om omedelbara framtidshot som fondsocialism och skattehöjningar. Dagens regeringsparti tänker tydligen nu försöka upprepa konststycket från 1982. Årets finansplan är på ett egendomligt sätt tillbakablickande. Där sägs inget om vad som skall göras åt de grundläggande problemen i Sveriges ekonomi. Regeringen verkar i stället inriktad på att formulera ett gott eftermäle till den här socialdemokratiska regeringsperioden. Om finansministern således förtiger problemen för framtiden, är han desto mer upptagen med att skildra de stordåd som uträttats de senaste åren. Främst bland dem nämns den stora devalveringen, som ju faktiskt gjordes redan innan regeringen tillträtt. I förening med den internationella konjunkturuppgången har devalveringen möjliggjort ökad export och en större industriproduktion. Men på många andra områden går det sämre, vilket framgår av att tillväxten varit lägre jämfört med både tidigare konjunkturförbättringar i vårt land och med den samtidiga utvecklingen i andra industriländer. Och innevarande år förutses tillväxten avta jämfört med fjolåret. För att ändå förmedla det rätta intrycket till medborgarna inför höstens val tvingas finansministern skönmåla verkligheten. På punkt efter punkt skruvar han upp förväntningarna inför 1985 i förhållande till vad exempelvis konjunkturinstitutets och Industriförbundets bedömare vågat hoppas. Professorn i nationalekonomi Johan Lybeck har som rubrik på en analys av finansplanen i dessa avseenden ställt den träffande frågan: ”Inkompetens eller medvetet bedrägeri?” Redan första gången en av finansministerns optimistiska prognoser prövades mot verkligheten, så sprack den. Prisstegringen skulle under förra året enligt finansplanen bli 7,5 26. När decembersiffran några veckor senare blev klar, visade det sig att ökningen uppgick till hela 8,2 26. Det var mer än dubbelt så mycket som det uppställda målet. Det var också mer än dubbelt så mycket som i våra viktigaste konkurrentländer på världsmarknaden. Vårt kostnadsläge försämras snabbt, och redan förlorar vi marknadsandelar. Det har sagts att prisstegringen i januari, som stannade vid knappt 1 96, var lägre än på många år. Det vore väl dåligt annars, när man systematiskt tidigarelagt prishöjningarna till slutet av förra året. I själva verket är tendensen mycket oroande. Under 1984 steg nettoprisindex mer än 1983, vilket betyder att den underliggande inflationstrenden är på väg uppåt i vårt land till skillnad mot förhållandet i andra länder. Stigande priser på bensin, villaolja, kaffe och mycket annat gör att det inte kommer att dröja många månader innan målet för 1985 på 3 2 inflation har spruckit. I går fick vi av prisoch kartellnämnden veta att fram till den 15 februari — alltså efter en och en halv månad av årets tolv — var halva utrymmet redan förbrukat. Det står nu klart att regeringen har misslyckats i kampen mot inflationen — mycket därför att den bara bestått i att man försökt att prata bort prishöjningarna. Regeringen har dessutom misslyckats med sin hjärtefråga, att få ner arbetslösheten. Antalet arbetslösa är nu större än i någon tidigare högkonjunktur och t.o.m. större än lågkonjunkturåret 1982. Sysselsättningen har inte heller förbättrats under socialdemokraternas två år vid makten. Fjärde kvartalet i fjol sysselsattes färre människor på den reguljära arbetsmarknaden än två år tidigare. Den totala arbetslösheten är uppe i storleksordningen 8 I, vilket inte ligger långt från de skräckinjagande siffror som socialdemokraterna med sådan avsmak brukar åberopa från andra länder. Regeringen vill gärna tro att arbetslösheten skall minska under 1985. Men de som har att mera kyligt analysera de aktuella tendenserna håller inte med. Arbetsmarknadsstyrelsen förutsåg nyligen i en prognos att arbetslösheten som bäst kommer att ligga kvar på samma nivå som förra året. Det verkligt allvarliga är att sysselsättningsläget är så osedvanligt dåligt, när vi nu befinner oss uppe på konjunkturtoppen. Det finns all anledning att hysa oro för vad som skall hända när avmattningen sätter in. Socialdemokraterna har sent omsider börjat erkänna att arbetslösheten påverkas av lönebildningen. Med lock och pock försöker regeringen få avtalsparterna att begränsa lönehöjningarna. Av naturliga skäl är det inte särskilt svårt att få arbetsgivarnas medverkan. Men facket sätter ett pris för sitt deltagande. Jag har redan tidigare sagt här i kammaren att regeringens löfte om oförändrad reallön i år inte kan förverkligas — inte ens om finansministerns optimistiska prognoser för prisoch löneutvecklingen skulle slå in. Under senare tid har det varit mycket tal om en skatterabatt på 500 kr. vid löneutbetalningen i juni som ett medel att åstadkomma det omöjliga. För tillfället tycks Kjell-Olof Feldt vilja tona ner denna idé — kanske därför att dess ihålighet inte skall avslöjas här i finansdebatten. Men de utfästelser som tidigare gjorts har väckt löntagarnas förväntningar. Regeringen kommer säkert även denna gång att finna att politikers inblandning i avtalsrörelser bara leder till problem. Låt mig för säkerhets skull slå fast att om regeringen gör allvar av sina antydningar, så blir skatterabatten en blandning av muta och röstköp. Den skall förmå facket att medverka till vad som åtminstone ser ut som låga löner. Samtidigt skall den ge många medborgare en extra dusör till semesterkassan, som kanske kan bli ihågkommen på valdagen. En ofinansierad skatterabatt skulle ytterligare urholka budgeten, vilket leder till ökad import, försämrad bytesbalans och större upplåning utomlands. Med regeringens sätt att resonera behövs det då nya skattehöjningar — men det blir förstås efter valet. Regeringen försöker i finansplanen göra ett nummer av att bytesbalansen kanske hamnade på plus förra året. Men redan för innevarande år förutses på nytt ett underskott. Att dessa farhågor verkligen är befogade har redan framgått av de dåliga siffrorna för utrikeshandeln under januari. Den höga dollarkursen, det svårbemästrade valutautflödet och försvagningen av kronan är också illavarslande tecken. Att i detta läge börja diskutera en skatterabatt, som inte finansieras med motsvarande sänkning av statens utgifter, är att leka med elden. Finansministern vill ge intryck av att budgetunderskottet sjunker i rask takt. Men som påpekas i den gemensamma borgerliga reservationen angående riktlinjer för den ekonomiska politiken bygger Kjell-Olof Feldt då på förutsättningar som han själv manipulerat fram: kraftigt uppblåsta statsutgifter budgetåret 1982/83, bokföringsmässiga åtgärder och tillfälliga effekter som utlyft av utgifter ur budgeten m.m. Den obehagliga sanningen är att vi inte längre själva bestämmer över budgetunderskottets storlek. Den snabbast växande utgiftsposten är räntorna på statsskulden, och de bestäms i hög grad av den internationella utvecklingen. Dessutom belastas budgeten av valutaförluster, som framkommer när utlandslån återbetalas. Bara nu i februari har stora dollarlån omsatts, vilket betyder att vi redan vet att årets kursförluster blir betydligt större än vad som anges i budgetförslaget. Vad värre är — finansutskottets majoritet vill inte medge det rätta förhållandet utan räknar som om dollarkursen fortfarande ligger en bra bit under 9 kr. I går var den 9,70 kr., och med den här takten når den 10 kr. före veckans slut. Jag vill fråga finansutskottets ordförande vad det tjänar till att blunda för verkligheten. Sanningen kommer ändå snart fram, och då är det t.o.m. närmare valet. Därför kan jag inte ens se den taktiska poängen i den här manövern. Statsskulden fortsätter att växa i hisnande takt. Den har nu passerat 570 miljarder jämfört med 330 när socialdemokraterna tog över hösten 1982. Det återstår knappt 10 miljarder tills den nuvarande regeringen åstadkommit en lika stor skuldökning som under den sexåriga borgerliga regeringsperioden. Takten är alltså mer än dubbelt så hög som då. Utlandsdelen av statsskulden är hela 145 miljarder mot 80 miljarder hösten 1982. Bara sedan det senaste årsskiftet har den statliga utlandsskulden vuxit med 10 miljarder. Det är kanske bäst att säga att dessa siffror gällde i slutet av förra veckan. Efter den senaste dollaruppgången kommer de att stiga med flera miljarder i nästa redovisning. Finansministern försöker skylla på sina borgerliga företrädare, men sanningen är att ingen har ett lika stort ansvar som han för att så stora bördor har lastats på kommande generationer. Och det hjälper inte att tala om trendbrott i budgetutvecklingen, när statsskulden fortsätter att växa avsevärt snabbare än bruttonationalprodukten. Vid detta års början motsvarade statsskulden drygt 70 90 av BNP. 1985 beräknas den totala produktionen öka med 7 96 och statsskulden med 12. Även om budgetunderskottet går ned något, kommer därmed statsskulden om ett år att ha stigit till 75 70 av BNP. Det går att dra fram många fler bevis för att den ekonomiska utvecklingen inte är så rosenröd som regeringen vill ge sken av. Men vad som redan anförts räcker för att slå fast att Sverige inte är på rätt väg. Regeringen har på sin s.k. tredje väg fastnat redan på det andra steget. Skall landets ekonomi föras tillbaka på en kurs mot balans och tillväxt, krävs det att politiken läggs om efter de riktlinjer som anges i den gemensamma borgerliga reservationen, nr 1. Herr talman! Finansutskottets betänkande innehåller faktiskt denna gång något i dessa sammanhang så ovanligt som en innovation. Jag tänker på de tillkännagivanden som görs till fullmäktige i riksbanken och i riksgäldskontoret. Orsaken är att vi moderater i vår partimotion avvikit från den omotiverade omvägen att göra penningpolitiska uttalanden till regeringen för vidare befordran till vad som är riksdagens egna organ. Detta betyder nu inte att utskottets majoritet anslutit sig till de riktlinjer som förordas i moderatmotionen. Bitvis tyder majoritetstexten på att man inte riktigt förstått vad det hela handlar om. Målet för statsskuldspolitiken bör enligt vår mening vara att statsupplåningen sker till lägsta möjliga kostnad och så att lånens löptider blir väl fördelade över tiden. Fortsatt nettoupplåning utomlands måste undvikas, genom att tendenser till privat kapitalutflöde motverkas med räntepolitiken. Det är en ståndpunkt som är synnerligen aktuell i dessa dagar. Det övergripande målet för kreditpolitiken skall vara att upprätthålla ett stabilt penningvärde, vilket underlättas om riksbanken arbetar med i stället för mot marknadskrafterna. Det är avslöjande att utskottsmajoriteten talar om att svårigheterna med de stora budgetunderskotten har framtvingat mer marknadsanpassade upplåningsformer. Hjärtat hat tydligen inte varit med. Det framgår f.ö. av sättet att skärpa placeringsplikten, någonting som i verkligheten betyder en kraftig smygbeskattning av våra pensionärer. Det framgår också av att man alltmer litar till ett slags temporär beskattning av näringslivet i form av likviditetsindragningar, vilket kanske hjälper för stunden men på sikt bygger upp stora spänningar i ekonomin. En billig finansiering av budgetunderskottet är det reella motivet bakom de förnyelsefonder som riksdagsmajoriteten införde i höstas och vilkas avskaffande finansutskottets borgerliga ledamöter nu kräver i en reservation. Vi moderater vill också få till stånd en liberalisering av valutapolitiken. Bland OECD-länderna går utvecklingen snabbt mot friare kapitalrörelser över gränserna. Länder som i likhet med Sverige haft valutareglering sedan andra världskriget har vidtagit lättnader i väsentliga avseenden. Det gäller bl.a. våra grannländer Danmark och Norge. Något liknande har inte skett i Sverige, varför vi nu utmärker oss negativt genom att ha den sannolikt mest omfattande valutaregleringen bland industriländerna. Men i längden går det inte för ett land som vill kunna hävda sig i den internationella konkurrensen, och som är så beroende som Sverige av varuutbyte med utlandet, att föra en valutapolitik som markant avviker från vad som förekommer i omvärlden. Herr talman! Finansutskottets borgerliga ledamöter har också reserverat sig för en avveckling av löntagarfonderna, i enlighet med det förslag som under förra året utarbetats av en för partierna gemensam arbetsgrupp. Ett stopp för fondsocialismen ser vi som den allra viktigaste förutsättningen för en framtid i frihet i vårt land. Det finns därför skäl att något här gå in på hur fondavvecklingen skall genomföras. Avvecklingsförslaget bygger genomgående på det heliga tretalets princip. Den första utgångspunkten är att avvecklingen skall vara definitiv, så att fonderna inte kan återuppväckas igen. För det andra måste en väg väljas som leder till en spridning av ägandet i näringslivet. Den tredje förutsättningen för utredningsarbetet var att den valda metoden inte fick framkalla kurspress på aktiemarknaden. Det är vidare tre företeelser som skall bli föremål för avveckling. De särskilda fondskatterna avskaffas redan före årsskiftet, om det går vägen i valet. Fondbyråkratin befrias samtidigt från sina uppgifter. Hanteringen av fondernas tillgångar kommer däremot att kräva litet mera tid. I princip finns det tre sätt att förfoga över fondmedlen. De kan gå tillbaka till inbetalarna, de kan stanna i pensionssystemet och de kan spridas bland de enskilda människorna. Den lösning vi valt innehåller inslag av alla tre modellerna. Att återbetala fondmedlen till företagarna möter en del praktiska problem. Vissa inbetalare kan vara svåra att återfinna. Dessutom måste taxeringen brytas upp, eftersom vinstskatten får dras av vid bolagsbeskattningen. Men företagarna kan glädja sig åt att fondskatterna försvinner och att det värsta missfostret, nämligen vinstskatten, gör det redan för 1985. En nackdel med att återbetala fondmedlen till företagen eller låta dem kvarstanna i pensionssystemet är att det i båda fallen krävs en kurspressande utförsäljning av aktierna. Dessa metoder kan inte heller sägas medverka till en spridning av ägandet. Men eftersom vissa medborgare kan väntas avstå från att utnyttja sin sparpremie kommer ändå fondpengar att stanna i AP-fonden. Vår förhoppning är dock att en stor majoritet av svenska folket skall välja att kvalificera sig för sparpremien, värd kanske 750 kr., genom att under 1986 och 1987 spara minst 1 200 kr. i allemansfond. Kravet på motprestation kanske kan tyckas lågt, men vi har velat göra det möjligt för alla att delta i det riskvilliga sparande som är så viktigt för att vi skall få till stånd den nödvändiga utbyggnaden av svenskt näringsliv. Det borgerliga avvecklingsförslaget öppnar möjligheter till att Sverige skall få det mest spridda aktieägandet bland industriländerna. Och om det inträffar, har vi verkligen vänt vad som kunde ha blivit en stor olycka till framgång. Herr talman! De borgerliga partierna är i stora drag eniga om budgetpolitiken. Vi är överens om att budgetsaldot nästa år bör vara ca 10 miljarder lägre än enligt regeringens förslag. Vi moderater föreslår större utgiftsnedskärningar än de andra och får därmed utrymme för större skattesänkningar. Denna uppläggning är nödvändig för att nå vårt mål att heltidsarbetande medborgare i vanliga inkomstlägen inte skall behöva bli beroende av bidrag från det allmänna för sin försörjning, därför att de betalar så mycket i skatt. Det finns också en betydande enighet om inriktningen på de borgerliga partiernas utgiftsminskningar. Vi drar ner 4 miljarder på statsbidragen till kommunerna, vi vill reformera sjukförsäkringen, så att kompensationsnivån sänks för främst de korttidssjuka, och vi ökar inslaget av egenavgifter i arbetslöshetsförsäkringen. Men den stora frågan är: Vad vill egentligen socialdemokraterna? Med utgångspunkt från 1984 års långtidsutredning har de lagt fast ett budgetpolitiskt mål, som förutsätter budgetförstärkningar med 6 miljarder om året under resten av 1980-talet. De har också medgett att dessa förstärkningar i första hand måste ges formen av utgiftsminskningar. Men på vilka områden de tänker sätta in kniven vill de inte avslöja — inte så här före valet. Regeringens skatteutspel nyligen visar att man gärna höjer skattetrycket, bara det inte märks så mycket. Det nya deklarationsförfarandet innebär ingen förenkling för skattebetalarna, eftersom det bara berör dem som redan tidigare har haft en enkel deklaration. Däremot blir det genom datoriseringen en förenkling för skattemyndigheterna. Men risken är att många människor tror att datorn alltid har rätt och undertecknar en färdigifylld blankett, som ger dem för hög skatt. Strävan att förenkla för skattemyndigheterna leder till det förhöjda schablonavdrag som får den bakvända effekten att människor som inte har några kostnader får göra avdrag, medan de som redan har höga omkostnader inte får någon lättnad alls. Skenbart kan det förefalla som om regeringen har brutit med sin annars så varmt omhuldade princip att varje skattesänkning på ett ansvarsfullt sätt måste totalfinansieras med höjningar av andra skatter. Men så kan naturligtvis inte ett högskatteparti bete sig. Tanken är att den inflation som finansministern i andra sammanhang säger sig bekämpa skall betala de höjda avdragen. Nu avskaffas definitivt det inflationsskydd för skatteskalorna som var den kanske största framgången för borgerlig skattepolitik under regeringsåren och vars avveckling påbörjades i uppgörelsen den underbara natten. Nu skall åter inflationen tillåtas smyghöja skatten. För varje procents prisstegring rinner det in en halv miljard extra i statskassan. Får socialdemokraterna sitta kvar vid regeringsmakten, kommer de säkert som under Haga-epoken på 1970-talet att varje år föreslå att en mindre del av dessa inflationspengar används för s.k. skattesänkningar, allt medan skattetrycket och marginalskatterna stiger i höjden. De borgerliga partierna är ense om att skatterna på produktionen måste sänkas. Vi vill införa ett fullständigt inflationsskydd, och vi vill successivt sänka marginalskatterna med början 1986. Vi moderater nöjer oss inte med att föra ned marginalskatterna i vanliga inkomstlägen till 50 90 utan vill gå vidare ned till 40 96. Orsaken är den som jag redan tidigare har angivit, nämligen att även de breda LO och TCO-grupperna måste få behålla mer av ersättningen för sina arbetsinsatser. Förutom marginalskatten belastas ofta en inkomstökning för deras del av minskande bostadsbidrag, stigande daghemsavgifter m.m. En fortsatt sänkning av marginalskatterna är en förutsättning för att heltidsarbetande arbetare och tjänstemän skall kunna försörja sig på sin inkomst sedan skatten är betald. På den borgerliga sidan är vi också överens om att den nya fastighetsskatten skall avskaffas redan innan den tagits ut avsmåhusägarna. Vi vill avskaffa arvsoch förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital i företagen och även i övrigt genomföra lättnader på kapitaloch aktiebeskattningens områden. Detta är nödvändigt, om vi skall kunna få till stånd den nytändning i näringslivet som krävs för att sätta fart på Sverige. Finansutskottets majoritet har inte kunnat bestrida att det moderata budgetalternativet för år 1985/86 ger en minskning av underskottet med drygt 10 miljarder kronor. Däremot har det gjorts gällande att våra förslag medför en budgetförsvagning på sikt. Utskottsmajoriteten har dessutom i sitt betänkande presterat ett räknestycke, om vilket man kan avge samma omdöme som den av professor Lybeck tidigare citerade rubriken ”Inkompetens eller medvetet bedrägeri?” . I den moderata partimotionen anges som ett mål för den ekonomiska politiken under 1980-talet att vi skall avveckla det strukturella underskottet i den samlade offentliga sektorn och samtidigt minska skattetrycket. Underskottet måste då reduceras med 35 å 40 miljarder kronor jämfört med nuläget, vilket betyder 8 miljarder i genomsnitt per år. Samtidigt bör skattetrycket sänkas med i genomsnitt 1 procentenhet per år fram till 1990, vilket f.n. motsvarar knappt 8 miljarder. Dessa våra angivelser har finansutskottets majoritet valt att beskriva som att vi förespråkar skattesänkningar på inemot 40 miljarder och utgiftsnedskärningar på uppemot 80 miljarder fram till år 1990. Det påståendet vittnar om en betydande brist på förståelse för dynamiken i det ekonomiska förloppet. Även vid en så låg tillväxt i ekonomin som 2 26 sjunker de offentliga utgifterna och skatterna som andel av bruttonationalprodukten, om man bara avstår från beslut om att höja dem. Den årliga utgiftsnedskärning som krävs för att förverkliga våra mål uppgår på sin höjd till 12 miljarder i genomsnitt under resten av 1980-talet. Vi föreslår en rivstart med drygt 20 miljarder i besparingar för 1986. Dessa utgiftsminskningar innebär minskad utgiftsautomatik och därmed lägre besparingsbehov för resten av 1980-talet. Flera av de utgiftsminskningar som föreslagits för nästa budgetår kan och bör drivas vidare. Det gäller statsbidragen till kommunerna, bostadssubventionerna och det permanenta industristödet. Utförsäljning av statliga tillgångar är visserligen i budgettekniskt avseende en engångsåtgärd, men den kan upprepas under många år framöver. Det är självklart att så stora utgiftsnedskärningar som det här rör sig om inte kan genomföras utan att det märks. Vår strävan är att spara på ett sätt som inte direkt går ut över hushållens ekonomi. För nästa år har vi upprättat ett slags balansräkning, som visar att medborgare i inkomstskikten under 120 000 kr. i årsinkomst totalt sett får någon miljard mer i skattesänkningar än vad de förlorar i minskade bidrag. Finansministern har t.ex. påstått att våra besparingar på statsbidragen till kommunerna kommer att leda till ett bortfall av 20 000 jobb. Jag vet inte om Kjell-Olof Feldt vågar upprepa det uttalandet här i dag, sedan han avslöjat sina planer på en skatteomläggning som berövar kommunerna 2,5 miljarder i skatteinkomster, samtidigt som statskassan tillgodogör sig hela inflationseffekten i en skatteskala utan indexreglering. Men det är annars ganska typiskt att socialdemokraterna skäller på oss moderater för att vi svälter ut den kommunala sektorn och sedan i skymundan genomför åtgärder med liknande verkningar. Vem minns inte de salvelsefulla utläggningar som finansutskottets ordförande brukar servera här i kammaren med anledning av moderata förslag att minska mentalvårdsbidragen? Vid genomförandet av Dagmarreformen har nu regeringen ryckt av landstingen en miljard av det gamla mentalvårdsbidraget. Vi moderater förordar ett lagstadgat kommunalt skattestopp som skall förenas med en långtgående minskning av statens styrning över kommunerna. Oförändrad kommunal utgiftsvolym kan uppnås genom en successiv neddragning av de specialdestinerade statsbidragen. Även om den reala tillväxten av det kommunala skatteunderlaget antas bli så låg som 2 96, kan statsbidragen ändå reduceras med 4-5 miljarder utan att kommunernas reala situation försämras. Minskningen av specialdestinerade statsbidrag är endast ett sätt att begränsa kommunernas finansiella utrymme och säger inget om hur de berörda verksamheterna skall utvecklas — det är en sak för kommunerna själva att avgöra. Men vid en avveckling av de specialdestinerade statsbidragen kommer den kommunala skatteutjämningens betydelse att öka, framför allt för kommuner med svagt skatteunderlag. På sikt kan därför skatteutjämningen behöva ges en större omfattning. Herr talman! Med Sveriges stora budgetunderskott och vår överstora offentliga sektor blir det nödvändigt att begränsa tidigare statliga utgiftsåtaganden. Skall vi få en ekonomisk tillväxt som kan jämföras med andra industriländers måste vi också sänka skattetrycket, så att det åtminstone kommer ned i nivå med andra högskatteländer. Men det räcker inte att skära ned utgifterna och sänka skatterna. Det tredje steget i en borgerlig politik för en fri ekonomi är att avreglera Sverige. Det framstår som en allt viktigare uppgift att minska statens inblandning i människornas, företagens och de lokala myndigheternas liv. Våra ekonomiska problem är inte en följd av marknadssystemet utan av statens ingripanden i detta system. Politikers inblandning är oftare en del av problemet än en del av lösningen. Människors skapande förmåga stjälps mer än den hjälps av statens tunga hand. Den främsta ekonomiska uppgiften för oss politiker är därför inte att träffa val åt människor utan att skapa förutsättningar för människor att själva träffa sina egna val. Behovet av avreglering föder kravet på privatisering. För det första vill vi moderater överföra statlig affärsverksamhet i enskilda händer. Vi ser inget skäl till att staten skall driva t.ex. en soppfabrik och en kedja hamburgerrestauranger. Dessa rörelser drivs effektivare och mer konkurrensneutralt i privat ägo. Och som en biprodukt ger försäljningen staten ett bidrag till att fylla igen budgetunderskottet. Även inom området för vård och omsorg är det angeläget att tillhandahålla privata alternativ. Det är naturligtvis inte fråga om att privatisera t.ex. hela den offentliga vården. Men det måste vara värdefullt att bryta upp de offentliga tjänstemonopolen och få till stånd en effektivitetshöjande konkurrens på detta område. Medborgarna vill ha husläkare, och de vill ha privata daghem. För de anställda i den offentliga tjänstesektorn är det naturligtvis en fördel att inte vara hänvisade till en arbetsgivare med monopolställning. Och kan vi skapa möjligheter för enskilda alternativ, får vi också till stånd den utbyggnad av den privata tjänstesektorn som är nödvändig för att alla som vill arbeta skall kunna få riktiga och varaktiga jobb i framtiden. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1,3, 4,5, 6, 9, 13, 16, 17 och 20 i finansutskottets betänkande nr 10.